Fru talman! När budgeten presenterades gladde sig ju Miljöpartiet över den utlovade s.k. skatteväxlingen. Vi hörde också Ingegerd Saarinen här tala väldigt positivt om detta. 1,3 miljarder kronor till statskassan genom skattehöjningen på diesel, el och kärnkraft nästa år skulle enligt budgeten användas till skatteväxling. Men det var inte riktigt äkta skatteväxling, utan det var till kompetenshöjningskonton i arbetslivet. Det må så vara - det finns inte något förslag om kompetenshöjningskonton i budgeten. Enligt regeringen kommer utredningen troligen att först ta ett år, och sedan kommer kanske ett förslag längre fram. Efter detta besked har Miljöpartiets båda språkrör var för sig uttalat sig mycket kritiskt mot regeringen i den här frågan. Jag undrar: Kan inte Ingegerd Saarinen här erkänna att Miljöpartiet har blivit ordentligt blåst av Socialdemokraterna i den här frågan? Det är väl ingen skatteväxling det är tal om, utan en ren skatt, rakt in i statskassan - eller hur, Ingegerd Saarinen?
Fru talman! Den här energiskattehöjningen behövs i vilket fall som helst, så vi är inte ledsna för den. De här kompetenspengarna kommer att falla ut så småningom. De fryser inte inne därför att utredningen inte hinner bli klar i år. Det ska utredas på ett ordentligt sätt, och sedan kommer pengarna att falla ut. Dessutom vill jag påpeka att det här inte är de enda pengar som används för att sänka skatten på arbete. Skatteväxlingen handlar ju om det. Vi skulle naturligtvis vara väldigt glada om vi fick igenom vår ursprungsmodell, som vi värnar om, nämligen att det är arbetsgivaravgifterna som ska sänkas i samma mån som energiskatterna höjs. Det har visat sig vara jättetufft att få igenom det, och vi har då accepterat en annan modell, där skatten på arbete sänks, inklusive kompetenspengarna. Jag tycker inte riktigt att vi har blivit blåsta, även om det kunde se ut så utifrån.
Fru talman! Vi har inte riktigt blivit blåsta, säger Ingegerd Saarinen. Men jag vill i alla fall påstå att ni har blivit blåsta på de 1,3 miljarderna i år. Jag har lärt mig att med den budgetteknik som regeringen brukar tillämpa fryser pengarna inne om de inte används under året. Ingegerd Saarinen svarade inte riktigt på den fråga som jag ställde i mitt anförande, och den frågan gällde hur hon som miljöpartist kan försvara de stora utsläppen, miljöpåverkan och hotet mot klimatet. Är Miljöpartiet verkligen ett miljöparti när man ställer upp på de konsekvenser som den här stängningen får, i och med att vi inte kan ersätta elen med mer miljövänlig kraft?
Fru talman! De 1,3 miljarderna kommer inte att frysa inne, utan de kommer att budgeteras på nästa år och åren framöver. Vi får alltså ut pengarna i slutändan. Det var inte den enda ersättningen, som sagt var, utan vi hade dessutom sänkningar på skatten på arbete som väl motsvarar de 1,3 miljarderna. Det är naturligtvis väldigt jobbigt att det blir utsläppsökningar, men vi måste ändå gå den här vägen och lägga ned kärnkraften successivt för att komma någonvart. Det vi inväntar är naturligtvis att reglerna i hela Europa ska anpassas till varandra, så att vi får en vettig elmarknad med samma regler för alla spelare. Så är det ju inte nu. Det vi kan hoppas på, som jag ser det, är att vi får regeringar med gröna inslag - då kommer det här nog att gå lite fortare.
Fru talman! Som jag tog upp i mitt inledningsanförande har Miljöpartiet många gånger tidigare varit emot stödet till en utbyggnad av småskalig vattenkraft med hänvisning till de mycket stora biologiska skador som kan uppstå när man bygger ut små strömmar. Nu accepterar ju Miljöpartiet och Ingegerd Saarinen stödet i den här budgeten. Jag skulle då vilja fråga: Blir skadorna på strömmarna mindre när Miljöpartiet ställer upp på budgeten än de blev tidigare? Kommer man att vara konsekvent och säga att man faktiskt är för stödet när man uttalar sig i olika tidningar? Sedan har jag en annan fråga. På en avreglerad och sammankopplad nordeuropeisk elmarknad innebär ju definitionsmässigt en stängning av ett kraftblock att kraften kommer att ersättas med annan kraft från andra ställen. Nu ser vi i dag hur Barsebäck i praktiken ersätts med dansk kolkraft och rysk kärnkraft. Det är fyra miljoner ton koldioxid, 2 000 ton svaveloxid och 2 000 ton kväveoxid extra för att man ersätter elen från Barsebäck 1. Hur stora skador på miljön är Miljöpartiet berett att acceptera för att kunna stänga de svenska kärnkraftverken?
Fru talman! Först vill jag ta upp de små vattenkraftverken. Vi är fortfarande inte positiva till små vattenkraftverk, särskilt inte till att bygga nya. Under vissa förhållanden accepterar vi små kraftverk. Om de har funnits tidigare och om det är en effektivisering av dem kan det ibland vara helt okej. Men i de flesta fall är det inte det. Jag tror att Ola Karlsson glömmer bort att vi inte var en del av den här energiuppgörelsen. När vi i efterhand kommer in i ett samarbete med regeringen får vi ju lov att acceptera vissa saker. Det här är en av de sakerna.
Fru talman! Jag uppskatter ärligheten från Ingegerd Saarinens sida när hon konstaterar att Miljöpartiet accepterar de här stöden till utbyggnad av småskalig vattenkraft trots att man vet att det kan ge mycket stora biologiska skador. Vi menar däremot att det inte ska gå skattepengar till att subventionera den här typen av utbyggnad. Jag vill nog ändå ha ett svar på frågan om hur stora skador på miljön Miljöpartiet är berett att acceptera för att kunna stänga säkra svenska kärnkraftverk. Vi ser ju på den avreglerade sammankopplade elmarknaden att när man stänger ett säkert svenskt kärnkraftverk ersätts den med produktion från andra håll. I dag är det extra tydligt att det är dansk kolkraft som svarar för ersättningen och i viss mån rysk kärnkraft från betydligt mer osäkra reaktorer. Hur stora skador på miljön är Miljöpartiet berett att acceptera?
Fru talman! Det är mycket i det här som jag skulle behöva ta upp. Jag hoppas att jag kan hålla reda på det här. När det gäller säkra kärnkraftverk tycker jag att det är en motsägelse som Ola Karlsson kör med. Det finns inga säkra kärnkraftverk. I så fall skulle det inte vara några som helst problem när det gäller försäkringsbolagen och när det gäller att få kärnkraftverken att ta det fulla ansvaret vid eventuella olyckor. Det har ju visat sig alldeles omöjligt. Så är det naturligtvis för att kärnkraftverken inte är säkra och för att det blir ohyggliga kostnader om det skulle hända någonting. I det här sammanhanget tycker jag att Ola Karlsson ska vara lite försiktig med språket. Dessutom är kärnkraftverken inte heller säkra i vanlig drift. Hela förloppet är fullt av miljöfaror. Det gäller från uranbrytningen till dess att man utvinner kraft och sedan när man ska förvara avfallet. Det är även en massa koldioxidutsläpp under den processen som man av något skäl brukar bortse från. Det finns där också då. Frågan var hur mycket skador på miljön vi kan godkänna för att ersätta den här skadliga kraften. För det första ska vi spara bort en stor del. Det är inte meningen att vi ska ersätta allt. För det andra måste vi se till att prioritera och snabbt jobba med att få fram regler som gäller över hela marknaden, så att vi inte har den ohållbara situation som är just nu. Jag tror att sådana är på väg t.ex. när det gäller Danmark. Danmark kommer ju inte att fortsätta att exportera billig kolkraft till oss. Danmark kommer att vara tvunget att anpassa sig till andra spelregler. Det här måste vi få att fungera för hela Europa och så småningom för resten av världen. Men vi får jobba med det.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Ola I måndags gick priset på el på elbörsen upp från under 15 öre per kilowattimme till över 50 öre. Under tisdagen låg priset under vissa timmar på över 30 öre per kilowattimme. Även dygnspriset har stigit. Efter att ha legat på 13-14 öre per kilowattimme i flera veckor tog det i början av veckan ett ordentligt kliv uppåt och hamnade i måndags på 24 öre per kilowattimme. Sedan sjönk det något, men i går låg det åter på 26 öre per kilowattimme. Genom denna hundraprocentiga ökning av elpriset ser vi nu en konsekvens av Barsebäcks stängning. Sverige och Skåne är mycket elberoende, framför allt under den kalla årstiden. Då behöver vi el för att driva vår industri men också för att få ljus och värme i våra hem. Södra Sveriges energiförsörjning är i dag mycket sårbar. Med en stängd reaktor finns det mycket små marginaler. Kort sagt: Vi har ingen reservkraft. Den absolut största produktionen av el i Skåne kommer från kärnkraften. Även med en stängd reaktor är Barsebäck den i särklass största elproducenten. Som jag har sagt finns det ingen reservkraft i Sydsverige i dag. Vi kommer att vara extremt sårbara vid sträng kyla. Vissa hävdar att kraftbalansen i Sverige är ganska god. Hur ser den då ut? Jo, i Norrland ligger den på plus med ungefär 500 megawatt. Mellansverige har balans medan Sydsverige ligger på minus med ungefär 300 megawatt. Det kan ju tyckas vara okej, men som tidigare har sagts här i dag går det inte att överföra överskottet i norr till underskottet i söder. Sådan kapacitet har vi inte, utan Sydsveriges underskott ska täckas med import. Jag vet att redan nu i mitten av december har Skåne vid ett par tillfällen varit mycket nära att behöva stänga sitt elnät, detta trots att vi ännu inte har haft någon kyla. Svenska kraftnät har en plan under arbete för hur roterande bortkoppling av elabonnenter ska ske i Sydsverige. I första hand tänker man sig faktiskt att man ska stänga industrin. Detta kommer att bli kännbart för det sydsvenska näringslivet och för människor som bor i Sydsverige. I många hus är man i dag totalt beroende av el för allt. Barsebäcks produktion kan i dag bara ersättas genom en ökad import, för tillfället, med en trasig Baltic Cable, endast från Danmarks koleldade kraftverk. Detta kommer att ytterligare försämra den redan dåliga luftkvaliteten i Skåne. Koldioxidutsläppen kommer att öka med cirka fyra miljoner ton. Därtill kommer ökade utsläpp av svaveloxid och kväveoxid. Detta medför mer än en fördubbling av Skandinaviens bidrag till de globala koldioxidutsläppen från elproduktion och dessutom en ökad försurning. Hur kan det komma sig att en regering som så ofta talar om ett ekologiskt hållbart samhälle och slår sig för bröstet över hur väl man driver miljöfrågor över huvud taget kan fatta ett beslut om nedläggning av Barsebäck utan att man har gjort en miljökonsekvensbeskrivning där naturligtvis även konsekvenserna av ökad import måste tas med? Fru talman! Jag måste här fråga socialdemokraterna: Vore det inte på sin plats med en miljökonsekvensbeskrivning innan man fattar beslut? Det krävs ju i väldigt många andra fall. Hur kommer Sydsveriges miljö att påverkas av en ökning av kolproducerad el? Fru talman! Företrädare för kraftindustrin anser att det kommer att ta 20-50 år att på ett ekologiskt hållbart och ekonomiskt rimligt sätt ersätta energibortfallet av kärnkraften, och det gäller inte bara den svenska kraftindustrin. Detta kan kanske vara en överdrift, men det kommer att ta tid, och där är vi definitivt inte i dag. Jag anser nog att vi först måste vara säkra på att vi klarar vår egen energiförsörjning i hela landet och till ett rimligt pris innan vi stänger Om vi sedan funderar över till vilket pris den politiska majoriteten i riksdagen tycker att det är värt att göra Sydsverige sårbart, är det i dagsläget värt ca 6 miljarder kronor, och där kommer inte slutnotan att stanna. För 6 miljarder skulle vi i stället kunna ta bort förmögenhetsskatten och därigenom förbättra företagsklimatet i stället för att försämra det. Eller också skulle vi kunna utrusta 480 000 elever i skolan med var sin dator för 12 500 kronor styck. Jag anser att det här är en kapitalförstöring. 6 miljarder kan användas så mycket bättre än vad majoriteten vill. Fru talman! Jag måste ställa ytterligare en fråga till socialdemokraterna: Hur kan det komma sig att det är okej att ta bort en eller möjligen två reaktorer men lämna kvar tio eller elva? För min del borde det logiska vara att antingen är kärnkraft så farlig som vissa av er hävdar, och då borde vi omedelbart stänga alla reaktorer, eller så är det ett billigt och miljövänligt sätt för Sverige att producera el, och då borde det naturliga beslutet vara att kärnkraften utnyttjas så länge som den är säker och ekonomiskt bärkraftig. Genom att behålla kärnkraften kan det ökade elbehovet klaras av med rimliga investeringar i kraftvärme, samtidigt som vi får råd att göra forskningsinsatser på de mest intressanta alternativen för framtiden. Då skapas utrymme för utveckling av långsiktigt hållbara alternativ. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Med all respekt för Ewa Thalén Finnés förtjusning i radioaktiva reaktorer ska jag begränsa frågeställningen till kostnaden för omställningsproceduren, eventuella bristsituationer i Sydsverige och sådant. Vid alla omställningar tidigare i Sverige och på andra håll i världen - det gäller t.ex. av och omregleringen av taxinäringen - har det också varit stora problem. När man släpper in marknadskrafterna i ett monopol måste tydliga brister komma upp till ytan som man inte omedelbart förmår att hantera. Jag tycker att ni svartmålar för mycket. Jag sitter själv med i Delegationen för energiförsörjning i södra Sverige - ett långt namn på en mycket effektiv statlig delegation - och visst finns det problem i akuta nödlägen, t.ex. under kalla vinterdagar. Men kraftöverföringsproblematiken är man på väg att åtgärda. Återigen: I en marknadsekonomi måste det fungera så att kunderna får betala priset fullt ut. Det är ingen tvekan om att vi har haft en överkonsumtion. Alla som har varit rökare vet att det är svårt att avvänja sig från rökning - för att ta ett exempel. Och att avvänja sig från överkonsumtion är också svårt. Jag vill hänvisa till verkstadsindustrins egen redovisning på Europanivå som visar att vi är tvungna att producera el för 2,5 miljarder om året i svenska nödmynt för att - helt i onödan - möta denna överkonsumtion. Hur länge tycker Ewa Thalén Finné att vi ska fortsätta med det?
Fru talman! Lennart Värmby pratar mycket. Han började med taxi och avregleringen och kom in på energin och avregleringen. Frågan är bara om vi har gjort en reell avreglering, men den kan vi kanske ta i en annan debatt. Jag instämmer i det som Lennart Värmby säger när det gäller kraftindustrin. Kraftindustrin är medveten om att man måste förändra och minska sin energiförsörjning. Men där är vi inte i dag. Är det värt priset att industrin får problem och kanske får betala med stängda fabriker i Sydsverige för att vi inte har tillräckligt med energi? Jag tycker inte det. Jag tycker inte heller att det är värt priset att vi ska få större miljöskadliga utsläpp i Skåne. Som en kommentar till det som Lennart Värmby sade tidigare om att den smutsiga danska kolkraften ska läggas med: Ve mig som skåning, jag hoppas att det inte går för fort, för då får jag frysa.
Fru talman! När det gäller den smutsiga danska kolkraften, kommer ni moderater i fortsättningen att på område efter område vid all export och import tillämpa exakt samma måttstock? Ni kommer alltså att gå till källan och kontrollera alla produkter, bilar, tjänster, prylar, kläder? Kommer ni att undersöka produktionsförhållandena och sedan föra fram samma krav som Ewa Thalén Finné gör här på smutsig dansk kolkraft, som dessutom är på väg att avvecklas enligt ett beslut i den danska riksdagen? Kommer ni att tillämpa exakt samma måttstock på varenda handelsområde? Eller är ni emot import och för enbart export? Det är min fråga. När vi bygger upp den nya fria marknaden är den ju inte färdig från början. Det är klart att man alltid kan diskutera omställningskostnader. Jag är övertygad om att om jag hade förhandlat med Sydkraft, hade priset bara blivit hälften, eftersom jag är så mycket duktigare på att förhandla än de andra. Så kan man tycka. Men det är självklart att det blir omställningsproblem och omställningskostnader. Nu är det upp till marknadskrafterna att se till att fixa fram prisinstrument så att jag som konsument får de riktiga signalerna. När priset stiger måste det ju bli lönsamt att vara mer effektiv. Jag tycker inte att det är något fel att Sverige, som i dag slösar med elström och energi när man tillverkar produkter, kommer ned till en nivå som är internationell. Det stärker konkurrenskraften i stället för att försämra den, och det gynnar den typen av industri som exporterar miljöteknik.
Fru talman! Det var mycket på en gång. Det är klart att vi är för en fri marknad. Men en fri marknad innebär inte politisk intervention i stor utan i mindre utsträckning. Sedan måste det naturligtvis finnas vissa regler och lagar, det tror jag att vi alla är överens. Men det här beslutet är så olyckligt, därför att det går för fort. Det är som Lennart Värmby säger: Kraftindustrin är också medveten om att kärnkraften på sikt är en energi som bör avvecklas. Men kan vi inte låta det bli en rimlig avveckling så att vi slipper de ekonomiska konsekvenser som vi får? Jag tänker inte bara på de pengar som våra medborgare och skattebetalare får betala, direkt eller indirekt, utan jag tänker också på konsekvenserna för vårt näringsliv. Det måste vara rimlighet i det som man gör, men det här är orimligt.

Fru talman! Ola Karlsson har på ett utmärkt sätt avslöjat vilket korthus regeringens energipolitik består av. Jag anmälde mig till debatten när jag lyssnade på Nils-Göran Holmqvist. Han nonchalerade följderna och kostnaderna för kärnkraftsavvecklingen. Kostnaderna för att stänga reaktorerna i Barsebäck kan nu börja summeras. De kommer att bli gigantiska för staten, skattebetalarna, enskilda hushåll, industrin och miljön. Kostnaderna, som betalas via statsbudgeten, består av dels ersättning till Sydkraft för Barsebäck, dels dyra och ineffektiva omställningsprogram. Bara för att stänga den första reaktorn i Barsebäck kommer staten att få betala totalt 5,7 miljarder kronor. Det motsvarar 600 kr per svensk för att ersätta säker miljövänlig kärnkraft med - ursäkta uttrycket - skitig dansk eller tysk kolkraft. Drygt 9 miljarder kostar omställningsprogrammet som har utvärderats av en dansk konsultfirma, Cowi. Cowi har visat att 6 av 18 delprogram inte ens har varit möjliga att utvärdera eftersom de inte har gett något som helst resultat. Att genomföra en förtida kärnkraftsavveckling leder till att elpriserna ökar. Detta har Ewa Thalén Finné redan mycket tydligt visat. Villaägarnas riksförbund uppskattar kostnaden för en konvertering av ett småhus med direktverkande el till mellan 80 000 och 150 000 kr. Det finns 590 000 småhus med elvärme, varav 440 000 med direktel. Trots att skattebetalarna får 30 % i bidrag blir kostnaderna mycket höga för dem som byter system. Småhusägaren tvingas att betala mellan 55 000 och 105 000 kr. Svensk industri har historiskt gynnats av låga elpriser. Industrin har nu fått kraftigt försämrade villkor, bl.a. till följd av regeringens våldsamma energiskattehöjningar. Produktionsskatter på el drabbar många av de elintensiva företagen mycket hårt. Det riskerar att få allvarliga konsekvenser ute i de olika regionerna. Fru talman! Avvecklingen av Barsebäck måste rivas upp. Skattebetalarna, hushållen, industrin och miljön förlorar allihop på att de säkra svenska kärnkraftverken avvecklas i förtid. Det som borde avvecklas är i stället den socialdemokratiska energipolitiken.
Fru talman! Karin Falkmer tar upp den utvärdering som har gjorts. Jag kunde ha förstått kritiken om det inte hade gjorts någon utvärdering. Nu har det gjorts en utvärdering och den är redovisad. Vi - Socialdemokraterna, Centern och Vänstern - har suttit ned med den utvärderingen som grund och sedan har vi ändrat i energiuppgörelsen så att den ska bli vass, effektiv och gå åt rätt håll. En utvärdering är inte något negativt utan något positivt. Det ska man ständigt använda sig av i all verksamhet. Sedan tar Karin Falkmer upp konvertering av el i en massa villor. Men det var ju tidigare generationers politik som var felaktig och som har försatt oss i en situation där det går åt flera reaktorer bara för att värma upp en massa småhus och lokaler. Det är det vi försöker undvika genom att vara ute tidigt och ligga i framkanten i Sverige. Framtiden och alla grupper vinner på att vi kommer loss i en nödvändig energiomställning. Det är filosofin bakom. Ligger Sverige i framkanten kommer också svensk industri att tjäna på det genom exportmöjligheter. Ska mänskligheten överleva inte bara millenieskiftet utan hela nästa millenium så vill det till en omställning.
Fru talman! Så bra att det är någon som stannar kvar i kammaren och försvarar regeringens orimliga energipolitik. Socialdemokraternas företrädare har lämnat kammaren. Jag tolkar det som att han innerst inne förstår hur tokig den politiken är. Lennart Värmby, visst är det att kasta pengar i sjön att satsa 9 miljarder på omställningsprogram som inte leder till så där värst mycket. Det är ju Ebberöds bank och det har avslöjats i utredningen från Cowi. Sedan är det klart att ni försöker rädda ansiktet genom att styra medlen till något bättre. Men jag betvivlar att de här 9 miljarderna kommer att få den effekt som ni förväntar er. Framför allt tycker jag att har man så mycket pengar ska man använda dem på ett förnuftigare sätt. Det finns större behov att fylla. Lennart Värmby borde i stället vara bekymrad för alla dessa jobb som riskeras. Jag har här en lista där man har gjort uträkningar. En nedläggning av Ovako Uddeholm valde att flytta sin verksamhet. I Avesta finns det nästan 2 000 anställda i elintensiv industri. Det motsvarar en femtedel av alla sysselsatta inom den kommunen. Jag kan fortsätta uppräkningen kommun efter kommun. Är det värt att riskera alla dessa jobb på en fullständigt absurd kärnkraftsavveckling i förtid, Lennart
Fru talman! Ska jag vara uppriktig får historien avgöra värdet av det vi beslutar och gör i dag. Men jag tror definitivt att det är värt det av en massa olika skäl. Den energikonsumtion vi har per capita är orimligt hög. När antalet människor stiger miljard efter miljard och när de på andra kontinenter och i andra länder ställer berättigade krav på samma levnadsstandard, måste vi lägga om livsstil här. Vi måste hitta fram till energisnåla och energieffektiva sätt att leva på. Det finns sådana. Men med våra extremt låga priser - världens lägsta elpriser - finns det ingen stimulans, inget incitament för näringslivet. För mig som privatkund kan det kvitta om det kostar 2 eller 3 öre mer eller mindre på den fria marknaden. Även om man lägger på energiskatterna är det svårt att få lönsamhet i investeringar ens i det egna hemmet. Dessutom stiger ju taxeringsvärdet, så man åker kanske också på skatt. Men det var ett sidospår. Jag menar ändå att det är nödvändigt. Den insikten måste göra att vi i stället kreativt diskuterar hur vi får fram villkor som är lika, så att inte svensk industri slås ut på grund av oskäliga villkor som ges i andra länder. Det tycker jag vi kunde vara eniga om att kämpa för - för att den tyska och den europeiska industrin och industrin i hela världen får samma villkor, miljömässigt och på andra sätt, så att de konkurrerar på samma grund.
Fru talman! Det är ju fullkomligt hårresande att lyssna till Lennart Värmby. Han säger att han tror att det är värt uppoffringen att stänga kärnkraft i förtid. Han tror det! Det innebär att han är beredd att ta alla de risker som vi moderater och andra kritiker av energipolitiken har fört fram under årens lopp. Detta är ju anmärkningsvärt, Lennart Värmby. Enbart i svensk skogsindustri som är mycket elintensiv sysselsätts 120 000 människor. Den svarar för den största nettoexporten. Är det faktiskt värt att riskera detta? Lennart Värmby tror att det är värt det. Men man måste ju för sjutton vara säker när man gör en sådan här stor viktig förändring i svensk energipolitik som kommer att betyda kostnader för staten, kostnader för varje skattebetalare, kostnader för industrin och en gigantisk försämring av miljön.

Fru talman! Vi hör mycket om miljökonsekvensbeskrivningar här. Jag säger bara: Tjernobyl, Harrisburg, senast Japan, en massa mer eller mindre okända katastrofer i Sovjetunionen. Och så har vi ju Sellafields utsläpp. Borde vi egentligen inte begära någon typ av miljökonsekvensbeskrivning av vad de utsläpp som kontinuerligt sker från normal drift i Sellafield orsakar våra kuster här i Sverige? Sedan pratas det om luften i Skåne som blir så mycket sämre. Det är ju tråkigt. Men varför pratas det inte i det här sammanhanget om trafiken? Det är ju trots allt trafiken som står för det mesta av luftföroreningarna. Vad jag vet var de som nu är tillskyndare av miljökonsekvensbeskrivningar inga motståndare till att Öresundsbron byggdes. Och där har vi ju verkliga luftkvalitetsförsämringar. De svenska kärnkraftverken har under en lång tid drabbats av säkerhetsincidenter. Det gäller särskilt de äldre reaktorerna. Den här utvecklingen förvärras ju äldre de blir. Hela denna situation beror ju på att när vi hade haft kärnkraftsomröstningen avvecklade vi inte som det var meningen, utan vi utvecklade och byggde ut och fick ett enormt överskott på kärnkraft som sedan har reats ut, så att alla alternativ har blivit olönsamma. Därför befinner vi oss i nuvarande situation. Och nu vill vissa här att vi på grund av att svensk industri fortsatt ska ha låga energipriser, lägre än sina konkurrenter, ska fortsätta med elrean. I andra sammanhang kallar man det för miljödumpning. Ska vi hålla på med det?
Fru talman! Jag blir verkligen förvånad när jag hör Ingegerd Saarinen låta nästan indignerad över att vissa av oss har krävt att regeringen skulle ha kommit med en miljökonsekvensbeskrivning före beslutet. Ingegerd Saarinen nämner Öresundsbron som ett exempel där man verkligen borde ha krävt en miljökonsekvensbeskrivning. Vet inte Ingegerd Saarinen hur det gick till och hur mycket utredande som föregick byggandet av Öresundsbron? Jag bara frågar. Jag är fortfarande väldigt förvånad över att Miljöpartiets representant inte kan den svenska miljölagstiftningen och inte vet att ett beslut om att man ska sätta i gång ett projekt, t.ex. att bygga en väg, måste föregås av en miljökonsekvensbeskrivning. Då undrar vi: Varför ställer inte regeringen samma krav på sig själv när det gäller miljökonsekvensbeskrivningar före miljöskadliga beslut som den ställer på alla andra?
Fru talman! Jag reagerade bara på att kravet på miljökonsekvensbeskrivningar från en del är så väldigt selektivt. Det gäller bara i fråga om saker som man inte själv gillar. När man talar om t.ex. smutsig trafik i Öresundsområdet tänker man inte på biltrafiken som står för den största delen. Och när man bli upprörd handlar det om smutsig kolkraft från Danmark och annat, som visserligen också är upprörande, men upprördheten är väldigt selektiv, och det är det som jag reagerar mot.
Fru talman! Miljökonsekvensbeskrivningar är inte selektiva. De ska göras vetenskapligt enligt särskilda bestämmelser. Det vet väl Ingegerd Saarinen lika bra som jag?

Fru talman! Den svenska kärnkraften tillhör den säkraste i världen. Och det som kärnkraftsavvecklarna nu medverkar till är ju att försämra miljön inte bara genom kolimport utan stora mängder av koloxid till atmosfären kommer att bli följden - fyra miljoner ton bara för att ersätta en reaktor i Barsebäck. Men det bekymmersamma är ju att under den kallaste perioden vintern 1995-1996 skedde importen samtidigt från grannländerna Danmark, Tyskland, Norge och Finland. Och genom det finska elsystemets hopkoppling med det ryska har man i praktiken importerat rysk kärnkraftsel till Sverige under denna period, och man riskerar att utöka denna import från de verkligt farliga kärnkraftverken, nämligen Tjernobyl, Sosnovyj Bor och Ignalina. Genom denna kärnkraftsavvecklarpolitik medverkar kärnkraftsavvecklarpartierna till att stötta farlig kärnkraft i öst. Detta är ju rent absurt.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 7 med redogörelse för företag med statligt ägande finns det ett särskilt yttrande från de fyra borgerliga partierna med en påminnelse om det oerhört starka behovet av att få i gång privatiseringsarbetet med de statliga företagen. Fru talman! Tillåt mig att därmed anknyta till den dagsaktuella frågan, där ju detta står i absolut blixtbelysning med skötseln av de statliga företagen och behovet av privatisering. Det är en fars, eller ett tumult, som vi i dag ser kring statens kanske absolut viktigaste företag Telia med betydande spetskompetens. Det är ett av Sveriges viktigaste företag inom det s.k. telekomklustret, där man är en aktiv part i den unika kompetens som finns i Skandinavien. Det är ett bolag som har ett särklassigt stort värde för skattebetalarna i ekonomiska termer jämfört med allt annat statligt företagande och som nu stegvis under en period av ett halvår håller på att köras sönder steg för steg. Jag tänker på flyktande kunder, problem med personal, problem med människor som kräver varandras avgångar, strid inom styrelser, strid med ägare och ett otal olika konflikter som kör sönder förtroendekapitalet, skadar bolaget och dessutom gör att skattebetalarna förlorar miljarder kronor. Vi tycker att debatten kring Telia har förts på ett dåligt sätt, inte minst från de regeringsbärande partierna. Vi moderater gick redan hösten 1994 ut med kravet på att Telia skulle privatiseras, och det var inte utifrån några strikt dogmatiska skäl. Telia arbetade då på en av de första och mest avreglerade telemarknaderna och fick därmed ett försprång i förhållande till andra teleoperatörer och hade därmed möjligheter att bli en mycket aktiv partner i omstruktureringen av teleindustrin i Europa. Man hade ett försprång framför alla, ett extra värde, som därmed har förfarits under åren som gått genom att man har bundits in som ett helstatligt bolag. Under våren 1999 och fram till i dag har regeringen arbetat med en proposition som sedan har lagts fram om att man ska slå samman Telia med Telenor och börsintroducera bolaget kommande vår. Man har gjort det som de sista länderna med helstatliga telekommonopol och gjort det i sista stund, kanske mot sin vilja, och därmed kommit att backa in i framtiden och åstadkommit en lösning i samband med både fusion och börsintroduktion som bolaget och hela Sverige tar utomordentligt stor skada av i dag. Vi är inte emot en fusion i sig. En fusion kan vara industriellt riktig, men den borde naturligtvis ha föregåtts av att såväl Telia som Telenor börsintroducerats, att rätt värden satts och att ett strikt kommersiellt beslutsfattande hade skett i respektive bolag. Nu gör man det i stället som helstatliga bolag som fusioneras. Men inte nog med det, man sluter ett utomordentligt spektakulärt aktieägaravtal mellan den norska staten och den svenska staten. Någonstans borde larmklockorna ha ringt redan i våras för regeringsunderlaget när norska stortinget och den proposition som föregick detta beslut i stortinget hade andra tolkningar av detta aktieägaravtalet än vad vi hade här i riksdagen med det beslutsunderlag som fanns. Men aktieägaravtalet garanterade statligt majoritetsägande i 16 år framåt samtidigt som man skulle ha ett strikt kommersiellt beslutsfattande i bolaget, en motsättning som naturligtvis alltid leder till konflikter i och med att kommersiellt beslutsfattande har en målsättning medan politisk kontroll nästan alltid har en annan målsättning. Därmed bygger man in en omfattande konflikt i bolaget. Men man nöjde sig inte med detta, utan aktieägaravtalet kom dessutom att innehålla rösträttsregler och kvoteringsregler mellan norrmän och svenskar om hur man skulle rösta i speciella fall. Men man lade inte ens in det i bolagsordningen, utan det fick ligga i avtalet och därmed vara föremål för mera juridiska spetsfundigheter och snarast bristande förtroende. Vi moderater har under den här processen, som hållit på de senaste veckorna, medvetet försökt vara varsamma med orden och ta ett ansvar för att absolut inte skada ett av Sveriges viktigaste bolag. Vår målsättning har varit att en industriellt riktig fusion ska kunna genomföras under ordnade former och att vi därmed inte ska börja försöka förhandla från oppositionens sida utan låta regeringen fullfölja förhandlingarna och, förhoppningsvis, hitta en bra lösning. Men en bra lösning ställer krav. Den ställer krav på att den här cirkusen - farsen eller såpoperan, vad man nu vill kalla det här för - snabbt får ett slut i och med att det allvarligt skadar bolagen, allvarligt skadar både Sveriges och Norges anseende och stör relationerna mellan våra respektive länder. Det ställer också följande krav: Ska man börsintroducera ett sådant här bolag måste man återupprätta det förtroende som man så grundligt kört sönder. Dessutom ska det vara ett strikt kommersiellt bolag som fattar kommersiella beslut, ett bolag där ledningar och styrelser inte kräver varandras avgång och där det framstår som att respektive statsråd försöker styra bolagen från baksätet i en bil och indirekt styra via sina representanter i styrelsen. Klarar man inte detta kommer det att bli stora politiska rabatter i samband med börsintroduktionen. Då förlorar skattebetalarna - det är huvudsakligen svenska skattebetalare som förlorar, som avtalet är konstruerat - tiotals miljarder kronor på ett helt oacceptabelt och oansvarigt sätt. Vi säger alltså: Det måste bli ett slut på den fars som pågår. Låt regeringen fullfölja förhandlingarna på ett ansvarsfullt sätt! Återupprätta förtroendet för bolagets kommersiella beslutsfattande! Vi kan inte se att detta kan ske på annat sätt än att man därmed säger och garanterar att staterna och politikerna ska avstå från politiskt inflytande och att man därmed också säger att man inom en överskådlig framtid ska sälja en aktiemajoritet, en klar majoritet av det sammanslagna bolaget. Klarar man inte att återupprätta det förtroendet, klarar man inte att få stopp på den här såpoperan, måste man enligt min uppfattning försöka hitta en civiliserad, värdig avslutning på detta som räddar så stora värden och som bygger så mycket förtroende mellan länder och företag som över huvud taget är möjligt. Jag hoppas fortfarande att vi får en industriellt bra fusion - industriellt riktig. Men jag måste säga att möjligheterna därtill avtar i mycket snabb takt. Snart finns det ju inte någon vars avgång man inte krävt i den här processen. Fru talman! Telia-Telenor har i blixtbelysning kommit att framstå som ett praktexempel på varför vi inte ska ha statliga företag med den inneboende målkonflikten mellan kommersiellt och politiskt beslutsfattande. Jag kan bara säga att det gäller att snarast avsluta den här farsen och att konstatera att politik och politiker ska syssla med politik, inte med fusioner, och inte försöka styra bolag eller skriva juridiska avtal där ett stort antal problem låses in som man inte själv klarar av att lösa och sedan bara stilla hoppas att de ska lösa sig av sig själva. Problem ska lösas när man skriver avtal - innan man skriver på, inte under konflikter och i tumultartade former som riskerar att kosta skattebetalarna stora summor och samtidigt köra sönder några av Skandinaviens absolut viktigaste företag. Fru talman! Jag vill med detta säga att det särskilda yttrande som vi har i detta betänkande är oerhört viktigt, inte minst i den process som vi nu ser. Jag vill därmed fästa kammarens uppmärksamhet på detta yttrande.

Fru talman! Den här diskussionen skulle ju ägnas åt den skrivelse som regeringen har lämnat till riksdagen. Tyvärr kom den enligt Per Westerberg att handla om bara ett av det sextiotal företag som beskrivs här. Det kan jag i och för sig ha viss förståelse för. De argument som Per Westerberg här tar upp är kända argument som vi debatterade i samband med behandlingen av den förra skrivelsen om de statliga företagen. Jag skulle vilja furnera Per Westerberg med en fråga, nämligen om det i så fall bara är staten som gör dåliga affärer, om det i så fall bara är staten som misslyckas med fusioner. Jag vet andra företag inom den privata sfären som också gått på pumpen - om det nu skulle vara så att vi inte klarar av det här. Jag tycker att det är för tidigt att nu dra slutsatsen att det här är fel. Vi har argumenterat för och sagt att vi tror och tycker att det var en bra tanke att slå ihop Telia och Telenor. Att det sedan kan ha skett vissa förvecklingar på vägen här kan väl knappast förnekas men att det skulle bero på att det är staten som är företagsägare har jag väldigt svårt att tro. Jag hoppas naturligtvis, liksom Per Westerberg, att det går att klara av det här. Vi lär väl ganska snart få ett besked om hur det blir med den saken. I övrigt tycker jag inte att det finns särskilt mycket att kommentera när det gäller det som Per Westerberg har sagt. Vi kan räkna upp många företag som staten äger och som bedrivs på ett professionellt sätt, lönande och på affärsmässiga grunder. Dessutom finns det företag som staten absolut bör ha i sin ägo på grund av den inriktning på verksamheten som bolagen har. Den här diskussionen kommer vi förmodligen att behöva komma tillbaka till när regeringen har redovisat policydokumentet om att äga och driva statliga företag. Då kanske det finns anledning att mer fördjupa sig i den här diskussionen.
Fru talman! Jag blev något chockerad över K G Abramssons konstaterande att allt är känt. Ändå verkar han inte ha någon ånger i fråga om vad som hänt under det senaste halvåret när det gäller två av Skandinaviens viktigaste företag. Det är aktieägaravtalet som bär skulden men de inbyggda konflikterna och de inbyggda motsättningarna var kända. Vi riktade hård kritik från de borgerliga partierna mot dem i juni. De är huvudorsaken till problemen, inte att det råkar vara en vd och några vice vd:ar, några i styrelser och några ordförande och vice ordförande som eventuellt är mer eller mindre bra. Det handlar om ett politiskt ansvar, om att det byggts in konflikter. Det måste man självfallet ta fasta på och markera att det här inte sker i någon större omfattning i andra stora företag. Visst slår man ibland upp fusioner men inte under tillnärmelsevis så stort tumult och med så stora skador som det är fråga om för de här bolagen. Det finns många gränsöverskridande affärer i Norden som förvisso har gnisslat lite grann men som på det hela taget genomförts på ett bra sätt. Det är inte så att det här är ett undantag i sig. Det har gått alldeles snett. Jag vill peka på, och det försökte jag göra i hela mitt anförande, den målkonflikt som finns inneboende mellan politisk kontroll och samtidigt ett kommersiellt beslutsfattande, något som hela den här farsen egentligen har handlat om. Jag kan, fru talman, inte tro att man kan lösa detta om man ska ha fortsatt politisk kontroll, något som K G Abramsson tydligen vill se.
Fru talman! Det är ju så att det väl inte är själva affären i så fall som inte var bra och det är förmodligen inte det faktum att det är den norska och den svenska staten som är ägare till respektive företag som i så fall har stökat till det. Men om det nu skulle vara så att det går över styr skulle man kanske kunna söka orsaken i att man möjligen inte har formulerat det avtal som Per Westerberg pratar om på ett riktigt och ett schyst sätt, såtillvida att man inte kunde förutse vad som skulle kunna hända vid ett sådant här samgående. Per Westerberg gör frågan om Telia-Telenor till en generell dumhet som staten skulle tillämpa i allt företagsägande, men så är inte fallet. Om Per Westerberg hade ägnat någon minut åt att läsa den skrivelse som regeringen har lämnat, skulle han ha sett att det faktiskt finns mycket framgångsrika företag i den statliga ägarsfären. Men Per Westerberg ägnar sig bara åt Telia-Telenor när det nu har kärvat till sig så här. Jag vill inte dra den slutsats som Per Westerberg gör, att staten inte skulle kunna äga och driva företag bara därför att det nu har trasslat till sig i den här affären.
Fru talman! Jag vågar säga att det är ett utomordentligt bra exempel på vad som sker när man får för mycket av politisk insyn och kontroll över ett bolag. Om vi mätte hur mycket tid som statsråden ägnade åt olika bolag är jag ganska säker på att de som de inte ägnar nästan någon tid alls kanske är de som klarar sig bäst. Där man ägnat sin huvudsakliga tid är de som det har att trasslat till sig för. Om de hade lämnats till att drivas strikt kommersiellt, likt motsvarande privata företag, hade väldigt många problem av den här arten kunnat undvikas. Fru talman! Vi har anledning att återkomma till detta senare. Jag vill till sist, i och med att det är min sista replik till Karl Gustav Abramsson, ändå markera att grunden ändå är att det är ett mycket olyckligt avtal, att man inte gick till börsen med Telia då man borde ha gjort det när facken och företagsledningen krävde det och att man först gjorde det i samband med en fusion med ett mycket olyckligt avtal, med krav på politisk kontroll. Det har skapat de här problemen och denna olyckliga situation.
Fru talman! Jag tror inte det är den politiska kontrollen som har skapat de här bekymren, utan det är i så fall andra saker som har stökat till det. Det är möjligen såsom jag var inne på tidigare, att aktieägaravtalet eller de avtal som finns mellan den svenska och den norska staten skulle kunna ha formulerats på ett tydligare sätt. Jag tror inte att avsikten bakom det man skriver i avtalen är att försöka lämpa över frågor i något dunkelt område, frågor som skulle kunna tolkas olika av den ena eller den andra sidan, beroende på vilken sida av gränsen man befinner sig. Det tror jag inte. Det har också varit ganska tydligt uttalat från regeringens sida och från vår sida att det blivande nya företaget ska skötas på professionellt sätt och på kommersiella affärsmässiga grunder. Det har också uttalats många gånger att statens företrädare inte ska gå in i den operativa driften i företaget. Det har sagts väldigt tydligt. Det tycker jag också har bekräftats av de diskussioner som vi hört den senaste veckan. Jag tycker att Per Westerberg gör en alldeles för stor sak av den här affären och försöker generalisera det till att gälla allt statligt företagsägande och statligt företagande och påstår, bara därför att det här eventuellt inte går bra, att staten inte ska syssla med affärer. Jag är inte av den uppfattningen.

Fru talman! Per Westerberg använder ett i övrigt enigt betänkande till att utveckla sin syn på Telia Telenor-fusionen. Vi vet om att Per Westerberg inte gillar statligt ägande. Just den delan är knappast någon överraskning. Men han säger också att han fortfarande hoppas att fusionen Telia-Telenor genomförs. Jag vill också notera att moderaterna varit föredömligt försiktiga i ordvalet tidigare, till skillnad från ett annat parti här i riksdagen. Det är nämligen så att man kan prata sönder affärer. Det blir inte bättre om politiker på olika sidor lägger sig i debatten på olika sätt. Då försvårar man arbetet ytterligare. Fram till nu har moderaterna alltså hållit en ansvarsfull ton. Men här i talarstolen säger Per Westerberg mitt under pågående, såvitt jag kan begripa, rätt svåra förhandlingar - under det att han tidigare fram tills nu varit väldigt lugn - att det är en fars, en tumult; Telia körs sönder steg för steg; skattebetalarna förlorar miljarder; Telia borde ha privatiserats. Då har man inte orkat att vara ansvarsfull hela vägen ut. Åtminstone borde man tänkas vänta tills man får ett definitivt besked om hur situationen är och vad som egentligen kommer att hända. Riksdagen har beslutat om och gett regeringen ett bemyndigande att genomföra fusionen. Det tycker jag att riksdagen ska stå bakom tills det kommer andra tydliga signaler från den som fått bemyndigandet. Jag anser alltså att det är helt fel när olika partier nu på olika sätt försöker att ytterligare försvåra och prata sönder den viktiga fusionen mellan Telia och
Fru talman! Självfallet ska man inte prata sönder fusioner. Det vi har sagt har vi sagt med varsamheten i orden och ansvaret för bolaget. Vi kan dock inte heller bara vid sidan om stå och se på när det inte går bra och när det hela rasar sönder. Det är därför vi har varit väldigt tydliga och sagt att den här offentliga farsen, med allas krav på allas avgång, måste få ett slut. Den är förödande för allt och alla. Det är därför jag ställer kravet på att man måste återupprätta, för att kunna klara att fullfölja fusionen, den kommersiella trovärdigheten för bolaget. Jag har gjort den enkla påminnelsen om vårt ståndpunktstagande tidigare, nämligen att jag inte tror att det går med mindre än att staterna lämnar majoritetsägandet i bolaget. Det räcker inte. Det är ett avtal där det finns inbyggda motsättningar om man börjar avskeda människor till höger och vänster. Den signalen skickar jag. Det är inte så att alla är galna bara därför att de jobbar i Telia eller Telenor. Tvärtom är det både kunniga och kompetenta människor som har uttalat sig. Det är i stället fråga om inbyggda brister i avtalet som man måste lösa för att klara fusionen och klara något som industriellt kan vara riktigt för Skandinavien.
Fru talman! Om vi hade haft ett par dagar till innan juluppehållet, kan jag tänka mig att Per Westerberg hade väntat tills ett definitivt besked hade kommit. Fortfarande är det faktiskt så att vi har ett riksdagsbeslut som ligger till grund för regeringens arbete. Det arbetet måste vi avvakta innan vi agerar fullt ut. Nu tycker jag faktiskt att moderaterna och Per Westerberg inte har klarat av att hålla ut hela sträckan.
Fru talman! I så fall känner jag mig trygg när Vänsterpartiet säger detta. Jag kände mig betydligt mindre okomfortabel tidigare. Vi tar ansvaret för bolaget, vi ser till bolagets bästa och därmed till Sveriges bästa. Vi skickar en signal även till förhandlingen i sig, att det inte räcker bara med att låta några huvuden rulla. Det tror jag egentligen är samma slutsats som alla till slut har kommit fram till. Vi har inte gått in i förhandlingarna. Vi har inte försökt bryta upp dem men däremot klart markerat när man överskrider anständighetens gräns. Det är vårt ansvar. Jag har här i dag försökt klart markera de misstag som har begåtts i processen. Den här privatiseringen borde naturligtvis ha kommit till stånd för många år sedan. Man borde ha fått det kommersiella beslutsfattandet att ge ett bättre resultat. Man hade kunnat undvika att hamna i den här situationen och även kunnat visa hur det kan finnas utgångar.
Fru talman! Det är ändå så, Per Westerberg, att det finns ett riksdagsbeslut. Jag vet att Moderaterna vid det tillfället hade de här synpunkterna. Men borde man inte efter det riksdagsbeslutet avvakta regeringens handläggning fullt ut? Även om vi ser skrivningar i press och medier måste väl vi som politiker följa de regler vi själva har ställt upp.

Fru talman! Den skrivelse vi diskuterar just nu handlar om statligt ägda företag. Bakom betänkandet står ett enigt utskott. Vi har konstaterat att redovisningen till riksdagen har blivit bättre än vad den har varit tidigare, vilket regeringen förstås ska ha en eloge för. Till betänkandet är fogat ett särskilt yttrande som tar upp frågan om den principiella synen på statligt företagande när det gäller konkurrensutsatt verksamhet. Vissa företag ska, anser vi Kristdemokrater, drivas av staten och ägas av staten, om det finns t.ex. hälsomässiga sociala skäl som fordrar det. Men staten bör inte driva företag med verksamhet som lika gärna kan skötas av affärsdrivna företag. Statens roll är att stifta lagar och se till att de lagarna upprätthålls på marknaden. Staten ska inte fungera både som domare och spelare. Den ägarspridning av de här företagen som vi förordar tror vi är bra för företagen själva. Det ger företagen möjlighet att få del av riskvilligt kapital när man står inför expansioner, företagsköp eller annat, och det gör företaget bättre rustat för framtiden. Det är bättre för de anställda när det är bra för företaget. Ett företag som har tillgång till kapital för att kunna expandera eller investera står bättre rustat än ett företag som inte har motsvarande möjligheter. Få av oss tror väl att staten över budgeten skulle tillföra pengar till företag som behöver en expansion, när de medlen ska ställas mot vård, skola, omsorg och allt det som vi gemensamt tycker är angeläget. Vi tror att det är bra med en ägarspridning för konkurrensen och för priserna på marknaden. Vi tror också att det är bra eftersom det leder till ett ökat sparande och en bättre tillgång till riskkapital. Det är svårt att en dag som denna avstå från att säga något om Telia-Telenor-affären. För min del anser jag att det är en oerhört pinsam historia för alla oss som sysslar med politik. Många människor måste ju fråga sig vad vi sysslar med egentligen, som ägare av de här, med nordiska mått mätt, oerhört stora företagen. Den här fusionsvägen har varit kantad av missgrepp. Vi kan minnas historien sedan förhandlingarna skedde och gick i stöpet under den dåvarande näringsministern Sundströms ledning fram till de senaste dagarnas scener. Vi anser att Telia borde ha sålts för flera år sedan. Man borde få möjligheter att finna partner på affärsmässiga grunder, inte föras samman med ett annat statligt företag på ideologiska grunder, vilket torde vara det som har styrt regeringen i det här sammanhanget. Jag anser att regeringen uppträder ungefär som föräldrar som för sina barns skull ingår ett resonemangsäktenskap, någonting som är möjligt praktiskt men som kanske inte grundar sig på känslor eller tycken som skulle kunna göra förhållandet verkligt långvarigt. Fru talman! Vi lär med all säkerhet få återkomma till den här frågan senare här i kammaren. Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Den skrivelse om statligt ägda företag som vi diskuterar här i dag har även vi något att säga om. Vi anser att regeringen har blivit bättre, precis som anförts här tidigare, men en hel del återstår fortfarande att göra. Vi har i ett gemensamt särskilt yttrande framfört kritik mot staten som ägare av företag. Jag menar för min del att Telia-Telenor är ett utsökt och lysande exempel på det här misslyckandet. Fru talman! Jag skulle vilja upprepa en del av vad jag anförde i Telia-debatten redan i juni, ganska exakt för ett halvår sedan. Då sade jag ungefär så här. Folkpartiets kritik kunde redan då sammanfattas i fyra huvudpunkter. 1. Det är ett för dåligt underlag. Riksdagen fick inte alls de alternativ som man hade behövt för ett bra avgörande. Det var ungefär som bilhandlare Ford: Ta vad ni vill, bara ni tar en svart. Det var inte mycket att välja på. 2. Det var ett för dåligt förhandlingsresultat från den svenska sidan. 60-40 är inte oomtvistat alls. Det kunde ha varit ett helt annat resultat. 3. Ett fortsatt statligt ägande ger stora politiska rabatter. Ett statligt ägande i 16 år är ingen bra lösning, särskilt inte i den här branschen som är en snabbföränderlig telekombransch. Det ser vi nu. 4. En oviss framtid för jobben på grund av den politiska inblandningen bl.a. för Internet och mobiltelefoni. Det, fru talman, sade Folkpartiet från den här talarstolen för sex månader sedan. Den kritiken håller i sig än i dag. Det är svenska folket som i slutänden får betala för den socialdemokratiska regeringens inställning till statlig inblandning i ett företags ägande och företags politik. Så här går det när politiker ska driva företag. Med ett politiskt ägande går det inte att krypa bakom en styrelse. Alla viktiga beslut som borde fattas på affärsmässiga grunder blir i slutändan politik. Man skulle, enligt vår mening, först ha börsnoterat och privatiserat Telia. Det hade kunnat bli en stark folkaktie inom ett mycket expansivt och intressant område. Sedan hade en ny styrelse och en ny företagsledning fått ta ställning till eventuellt samarbete och samgående på affärsmässiga grunder. Det kan ju t.o.m. tänkas att det hade lett till ett samgående med ett likaledes privatiserat Telenor. Vem vet? Folkpartiets ställning genom hela affären har varit: Börsnotering och privatisering av Telia. Nya ägare utser en ny styrelse och en ny ledning. Den nya styrelsen och ledningen tar ställning till strategiska frågor om Telias framtid. Och till sist: Ett program för fortsatt privatisering av de statligt ägda företagen. Det enda som går att göra i den nu uppkomna situationen är ju att snabbt välja den här linjen. Den är bra för företaget, dess anställda, för svensk ekonomi och för statskassan. Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att vad vi måste göra nu är att avsluta den här pinsamma historien med gemensam och varsam hand. Det viktiga för framtiden är nu Telias framtid. Att utkräva ansvar får vi återkomma med vid ett senare tillfälle. Tack!
Fru talman! Nu får vi åter en debatt där Eva Flyborg tar upp Folkpartiets ståndpunkter när beslutet om fusionen togs här i riksdagen. Eva Flyborg har inte varit den som lagt något finger emellan de senaste dagarna. Eva Flyborg har varit väldigt aktiv i den här diskussionen.
Fru talman! Ja, det beslutet gäller fortfarande, men fortfarande gäller också vårt ansvar att utkräva ansvar av regeringen att handla på ett ansvarsfullt sätt. Ser vi att en affär går helt åt skogen, vilket den här nu håller på att göra, är det faktiskt vårt ansvar som opposition att granska den och säga att nu får det vara nog. Nu är det faktiskt dags att sätta stopp för den här affären och gå tillbaka till utgångsläget. Att anta Folkpartiets riktlinjer och gå framåt för Sveriges och Telias bästa är en helt annan väg.
Fru talman! Eva Flyborg går med på att det fortfarande är riksdagsbeslutet som ligger till grund, men nu tycker Eva Flyborg att det har gått så långt att Folkpartiets förslag måste användas i stället. Vi får information i näringsutskottet. Vi inhämtar information från andra ställen än medierna. Vi vet att förhandlingarna pågår i ett väldigt svårt läge. Är det inte då vår skyldighet att försöka ställa upp på de premisser som beslutet gäller, tills vidare? Det kan komma en dag när Eva Flyborg har chans att lägga sina förslag igen. Men förhoppningsvis kommer riksdagens beslut att genomföras.
Fru talman! Enligt Björn Rosengrens egna ord pågår det inga förhandlingar. Vi kan aldrig i denna kammare avhända oss ansvaret att kritiskt granska det som händer och vad regeringen gör. Det är faktiskt därför vi finns. Riksdagen är en kontrollmakt, och det ansvaret anser jag att vi i oppositionen har en stor skyldighet att utöva för Sveriges bästa.
Fru talman! Jag vill bara säga till Eva Flyborg att nu när vi har den officiella bekräftelsen på att avtalet har brakat samman visar detta med stor kraft att den enade borgerliga oppositionens kritik av avtalet i juni var helt riktig och att man borde ha tagit mer fasta på den. Detta var ett dåligt avtal som har givit dåliga resultat för alla inblandade parter. Jag tycker också att det är en utomordentligt tråkig och pinsam historia för både Sverige och Sveriges riksdag. Jag tror därför inte att någon av oss egentligen är särskilt glad i dag även om vi får rätt i sak i vår kritik mot det som regeringen bemyndigades att underteckna - så var beslutspunkten i våras.
Fru talman! Normalt brukar det vara så att man kan känna sig ganska glad och nöjd om man får rätt i sina antaganden, speciellt om man är ute långt i förväg. Men så är inte fallet i den här frågan. Det är faktiskt väldigt tråkigt att vi har fått rätt. Det hade varit mycket bättre om det hade gått bra i den här delen. Då hade vi inte riskerat så mycket av skattebetalarnas pengar. Något annat har jag egentligen inte att säga till Per Westerberg. Jag tycker för min del att vi måste avsluta den här farsen nu med gemensam och varsam hand. Det är ett meddelande som jag vill sända till alla inblandade både på den svenska och den norska sidan. Jag tror inte att vi har någonting att vinna på att förgöra varandra i den här processen. En god och snabb skilsmässa tror jag ligger i allas intresse.
Fru talman! Jag tror att det är allas vår vilja, det är åtminstone min och mitt partis åsikt, att det här gäller att åstadkomma bästa möjliga resultat och få så civiliserade åtgärder vidtagna som möjligt. Inga nya processer - inga nya farsartade situationer igen! Det måste vara en värdig, bra, förtroendebyggande upplösning.

Fru talman! I anslutning till den här skrivelsen har det nu blivit en debatt om ett speciellt ärende. Det har sagts en del om ansvar för bolaget, dess verksamhet och därmed också dess framtida värde. Jag uppskattar att det i allt väsentligt har varit en diskussion som ändå har förts med en viss varsamhet, om man ska uttrycka sig diplomatiskt. Det är väl ganska naturligt när det står så stora värden på spel. Det har använts uttryck som "avbryta farsen". Jag instämmer gärna i det. Men jag vill samtidigt påpeka att det sannerligen inte finns någon anledning att förstärka farsen. Det som nu krävs är en utvärdering av det som har skett och det som pågår. Därefter krävs det mogna överväganden för att ge underlag för konstruktiva förslag. Det är så vi har resonerat i mitt parti, och så har vi också agerat. Vi som tycker att företagsverksamhet inte ska politiseras har ju allra minst anledning att politisera just det här ärendet. Allra helst bör vi undvika att partipolitisera ärendet. Det är nu, i känsliga lägen, som vi ska undvika polariseringen och inte förstärka den. Ska vi klara oss ur det här äventyret med hedern och värdena i behåll är det mer av gemensamma tag som erfordras och inte att vi försöker hämta partipolitiskt kortsiktiga poänger.

Fru talman! Ulla Wester nämnde flera saker i sitt anförande angående skattelagstiftningsförslaget, bl.a. att majoriteten förespråkar en kontinuerlig utvärdering. Vad innebär det? När kommer utvärderingen att ske? Från moderat sida har vi lagt fast ett datum då vi anser att det är viktigt att utvärdera den nya lagstiftningen. All erfarenhet visar att om man bara säger i största allmänhet att kontinuerliga utvärderingar ska ske så har de lätt att flyta ut i sanden. Det är betydligt bättre att fastställa datum som finns inplanerade från start för när utvärdering ska ske. Sedan vill jag också påminna om att i utskottet har vi från moderat sida lagt fram flera förslag till modernisering av innehållet i skattelagstiftningen. Dessa förslag vägrades väckning. Det jag framför allt vill betona här är att likaväl som att språket i lagstiftningen har moderniserats är det också viktigt att modernisera innehållet för att anpassa lagstiftningen efter de förhållanden som råder på arbetsmarknaden i dag. Ett exempel är att många människor distansarbetar från sina bostäder. Hur kommer ni från majoritetens sida att tillgodose att dessa människor får drägliga möjligheter att göra avdrag för de kostnader som uppstår i samband med distansarbete?

Fru talman! Jag konstaterar att Ulla Wester ej har svarat på de frågor jag ställde. När ska utvärdering ske? Varför inte tala om detta i samband med att en så stor och omfattande förändring föreslås i lagstiftningen? Jag har sagt att jag tycker att det är bra att det görs en modernisering av lagen, men det innebär också att en utvärdering måste göras, och redan vid start bör datum för utvärdering fastställas.

Jag får meddela att då finansutskottet ännu inte har hunnit avsluta sitt arbete måste vi ha ytterligare ajournering till kl. 17.50, då vi återsamlas.

Fru talman! Riksdagen ska om en liten stund fatta beslut om nästa års statsbudget. Detta beslut kommer att fattas i skuggan av ett tumult i ett av staten ägt bolag som saknar motstycken och paralleller i Sveriges moderna historia. Effekterna av den tilltänkta affären mellan Telia och Telenor är också en integrerad del av den budget som riksdagen nu ska ta ställning till. I budgeten finns en icke föraktlig post bokförd som försäljning av statlig egendom. Det är en post som i betydande utsträckning äger samband med den tilltänkta fusionen mellan de två bolagen. För en stund sedan meddelades det att denna fusion inte blir av. Jag måste utgå från att de uppgifter som gör detta gällande nu är sanna. I sak är det bra att affären inte genomförs eftersom fusionen från början inte borde ha genomförts på det sätt som regeringen ville. Att hävda detta innebär inte att man anser att det är fel med företagsfusioner i Norden. Tvärtom kan sådana vara gagneliga både för Norden som sådant och för de intressen som fusionen är ägnad att främja. Men när företagsfusioner genomförs såsom vore det stater som skulle samarbeta är misslyckandet oundvikligt. Det går inte att göra affärer med politikens metoder. Det kan säkert hävdas att det begåtts många mänskliga fel i det förstadium till Telia-Telenor som nu går mot sitt slut. Kanske var det fel vd. Kanske var det fel styrelseordförande. Kanske var det fel vice ordförande, fel styrelse eller fel direktion i övrigt. Men viktigare ändå är att det avtal som dessa människor hade att arbeta utifrån med näst intill oundviklighet ledde till det sammanbrott som dess konstruktörer i dag också tvingas redovisa. Det är mycken skada som har åstadkommits under den tid som nu har varit. Företagens värde är lägre än vad som skulle ha kunnat vara fallet. Våra gemensamma länders anseende i omvärlden har tagit skada av det som har hänt. I dag säger framstående företrädare för en av de två börserna att attraktionskraften för de nordiska börserna i framtiden inte kommer att vara vad den kunde ha varit. De anställdas trygghet och framtidstro har tagit skada. Och det på ett mänskligt plan kanske viktigaste av allt är att relationerna mellan två närstående folk har fått sig ett par rejäla törnar. Plötsligt verkar det ha blivit comme-il-faut att tala illa om norrmän i Nu ska Telia gå vidare på egen hand. Men rimligen måste det ske med stöd av andra än de som försatte företaget i den situation som nu exploderat. Ansvaret för det som nu har hänt finns inte längst ned i organisationen utan högst upp. När riksdagen debatterade denna fråga i början av förra året framhöll Göran Persson vilken utomordentlig affär Näringsdepartementet då var på väg att slutföra. Hur fel har det inte visat sig att Göran Persson till slut hade! Till slut är rimligen bevisen också så överväldigande att det för dem som var närmast ansvariga borde börja dra ihop sig till personliga slutsatser. En trappa städas alltid med början på de översta trappstegen. Det gäller desto mera som varningar knappast saknades om var den tilltänkta fusionen skulle komma att bära hän. Allt - bokstavligen allt - som nu redovisas redovisades av andra för ett år sedan. Det var lätt att lyssna. Det var lätt att ta intryck. Men det lyssnades inte och intrycken uteblev. Fru talman! Det som nu har hänt rör den största företagsfusionen i Norden. Som fru talmannen anmälde har de fyra borgerliga partierna krävt att detta måste få bli föremål för en särskild riksdagsdebatt. Den politiska misskötseln av ett av Sveriges viktigaste företag är allvarlig i sig. Men den blir ännu allvarligare eftersom den förefaller att ingå i en allmän tendens med innebörden att den politiska agendan alltmer ockuperas av frågor om vad regeringen och dess företrädare inte borde ha gjort. Knappt hade Sydafrikadebaclet ebbat ut förrän telekrisen nådde sitt högstämda crescendo. Det sker samtidigt som alltfler vanliga människor i sin vardag ropar efter politiska initiativ som däremot inte tas. I den gångna veckan har en av våra stora Stockholmstidningar rapporterat om fanflykten inom polisen i Stockholm till följd av arbetsvillkor som de inte längre anser sig kunna leva med. Konsekvenserna kan var och en själv räkna ut. Det som redan är otrygghet i Storstockholm och andra delar av vårt land kommer att tillta när det inte längre finns medarbetare nog för att värna det mest centrala av allt. Den gångna hösten har varit full med rapporter om hur det ser ut i Sveriges skolor - om hur ungdomar lämnar skolan utan grundläggande kunskaper, om hur en regering vägrar att ens se och erkänna att det är kris i våra unga människors uppväxtvillkor. Fru talman! Så här kan inte Sverige styras. Vi moderater kommer att göra vad som på oss ankommer för att ge företag i allmänhet och Telia i synnerhet de bästa arbetsmöjligheter. För Telia innebär det en snabb avpolitisering och en snabb anpassning till de villkor som andra företag i samma bransch världen över nu arbetar under. Vi kommer i den fortsatta diskussionen om det som har hänt att hävda betydelsen av att politiska misstag också måste följas av politiskt ansvar. Vi kommer att för alla som har tröttnat på Sveriges nuvarande styre erbjuda ett alternativ som ger hopp och möjligheter i alla vanliga människors vardag. Den höst som nu är till ända kommer inte att gå till historien som någon höjdpunkt i vår civilisation, trots att dagens budget vill ge bilden av ett land med vinden i ryggen. Sverige är värt en bättre regering än den vi har. Ju fortare en sådan kan erbjudas, desto bättre för vårt lands framtid.

Fru talman! Bara ett mirakel kan väl nu rädda den fusion mellan Telia och Telenor som skulle ge 95 miljarder kronor i den budget som vi snart ska fatta beslut om. Men fiaskot med den svensk-norska telefusionen är bara det senaste i en lång rad av motsvarande fiaskon. Det ena regeringsinitiativet efter det andra stiger upp som en sol men går allt oftare ned som en pannkaka. För att spara tid överlåter jag åt kammarens ärade ledamöter att själva erinra sig ett antal övriga misslyckanden som ligger bakom. Runt Rosenbad och alltför många andra departementsbyggnader faller nu, bildligt talat, dessa pannkakor ned i drivor. Misslyckandet med privatiseringen av Telia slår också med full kraft in i den statsbudget som riksdagen nu ska fastställa. Regeringen har tagit upp en pott för försäljning av statlig egendom om 95 miljarder kronor. Huvuddelen av de inkomsterna skulle komma från en försäljning av Telia-Telenor. Det har statssekreteraren i Finansdepartementet just informerat finansutskottet om. Riksgäldskontorets chefsekonom Lars Hörngren säger i dag till Finanstidningen att vid en utebliven privatisering av Telia kan vi näst intill utgå ifrån att vi hamnar på minus igen och att statsskulden återigen ökar. Mot denna bakgrund tycker vi att det är minst sagt anmärkningsvärt att majoriteten i finansutskottet t.o.m. vägrar att ta in en kort passus i sammanställningen av statsbudgeten som antyder den monumentala osäkerhet som numera vidlåder siffrorna. Vi kristdemokrater har därför tillsammans med Folkpartiet, Moderaterna och Centern fått foga ett särskilt yttrande till betänkandet, där vi fäster uppmärksamheten på den här osäkerheten. Fru talman! Det som vi i dag ser är ett oprofessionellt och i allt väsentligt självförvållat misslyckande för regeringen och framför allt för näringsministern. Den ursprungliga fusionstanken var nog inte främst affärsmässig. Nej, regeringen sökte en politiskt korrekt partner som kunde blanda bort de känsliga privatiseringskorten. En privatisering av Telia på egen hand är ju sedan länge politiskt bannlyst. Däremot verkar en privatisering föregången av en sammanslagning med en annan statlig teleoperatör av någon för mig outgrundlig anledning ideologiskt acceptabel bland de röda fanorna. Jag måste säga att det inte är alldeles lätt att fånga logiken i den tanken. Fru talman! Näringsdepartementet skulle bli ett superdepartement. Det steg också upp som en sol med två pratglada ministrar. Efter ett år återstår nu två vinddrivna väderkvarnar, som mest mal ord och löften. Superdepartementet har nu misslyckats med det allra mesta, från att infria löftena till landets småföretagare till att sköta sina uppgifter i de sex ministerråd inom EU som man har ansvaret för. Så har nu också flaggskeppet, Telia-Telenorfusionen, gått i kvav med den svenske superministern på kommandobryggan. Bakgrunden är oskicklighet i kombination med en missvisande ideologisk kompass. Fru talman! Det är inte möjligt för denna regering att bara fortsätta som om ingenting har hänt efter alla fiaskon och misslyckanden. Statsministern borde utnyttja juluppehållet till en rejäl ombildning av regeringen inför återstoden av mandatperioden och, om det nu är möjligt, komma tillbaka med ett starkare lag. Fru talman! Den statsbudget som vi nu ska anta lär inte överensstämma med dagens nya verklighet.

Fru talman! Jag vill ta till orda i anslutning till det särskilda yttrande som de borgerliga ledamöterna har fogat till det här betänkandet. De oroar sig där för de ekonomiska konsekvenserna av ett sammanbrott i Telia-Telenor-affären. Sedan det särskilda yttrandet lades fram har bekräftelse kommit att denna affär har brutit samman. Det är en berättigad oro, eftersom socialdemokraterna har haft en väldig blockering inför tanken att privatisera Telia som det är. Jag tittade i protokollet från en debatt som vi hade för knappt ett år sedan, den 20 januari, och såg att Göran Persson då bl.a. sade så här: "Sälj Telia, säger Lars Leijonborg. Aldrig. Det skall vara kontrollerat av offentliga instanser, gärna i samverkan med ett annat nordiskt land som har en god tradition på det här området." Det är ju just den inställningen som i dag lett fram till ett så pinsamt och för alla skadligt resultat. Det är ändå inte statsfinanserna som jag framför allt tänker på i detta ögonblick. Vi måste fokusera på Telias anställda och på Telias möjligheter att förbli ett framtidsföretag. Det är ett skräckscenario att den inkompetens som vi har sett exempel på den senaste tiden också ska få gälla Telias fortsatta skötsel. Då kan den strid vi nu ser också bli en akut kris för Telia. Telia måste få en ny start, och den måste innebära - det är nu min och många andras övertygelse - en privatisering av Telia. Telia skulle kunna bli en utmärkt folkaktie, som många svenskar skulle vilja äga. Det bästa sättet att få stadga åt den nystart Telia nu behöver är att fatta beslut om en börsintroduktion av företaget. En annan viktig punkt är att den här fusionen nu avvecklas i värdiga former. Det vi har sett den senaste tiden får inte fortsätta. Skilsmässan måste äga rum på ett rimligt sätt, och på ett sätt som också sparar så mycket pengar som möjligt för de ingående företagen och staterna. Slutligen vill jag säga att ansvarsfrågorna kring detta måste redas ut. Vad var det som gick snett? Vilket ansvar har Göran Persson? Vilket ansvar har Björn Rosengren? Hur kunde det som skulle vara en affärsuppgörelse förfalla till rena pajkastningen mellan två nordiska broderfolk, som på många sätt står varandra så nära? Denna ansvarsprocess måste drivas ganska snabbt, så att inte den står i vägen för den rekonstruktion och börsintroduktion av Telia som nu är absolut nödvändig. Men så snart dimmorna på slagfältet har skingrats bör riksdagen återkomma till ansvarsfrågorna. Vi har bedömt att det redan nästa vecka behövs en ordentlig debatt omkring vad som har förevarit, och jag är glad att beslut om det har fattats. Det som har skett bör inte upprepas, och framför allt måste all kraft sättas in på att de tiotusentals anställda i Telia, som nu oroar sig för sin framtid, ska kunna känna att det politiska systemets inkompetens inte kommer att fortplanta sig i ytterligare missgrepp. Nu ger vi Telia chansen till en ny start, förankrad i det svenska folket med en folkaktie och med en professionell ledning.

Fru talman! Det finns väl anledning att diskutera den uppkomna situationen i Telia-Telenor-affären utifrån ett budgetperspektiv. Det är väl det vi i första hand ska göra nu. Det får väl stå alldeles klart att den här affären kommer att spricka. Vi beklagar naturligtvis det från Centerpartiets sida. Det är ett misslyckande, och vi hade naturligtvis hellre sett att det här hade blivit något stort, en styrka och en möjlighet att bygga upp en infrastruktur i Norden bl.a. som skulle gagna alla människor i det här landet, och i Norge också för den delen. Vad som nu har skett finns det väl anledning att begrunda, utvärdera och dra lärdom av för framtiden, och vi måste också se framåt. Centerpartiet varnade t.ex. redan vid riksdagsbehandlingen av den här fusionen för att bygga in en konstruktion i avtalet som kräver att man ska behålla en majoritet av aktierna i 16 år. Det här är naturligtvis en prestigeförlust, men jag tycker att läget är mindre lämpligt för en stark polemik, och kanske mera för att samla oss konstruktivt framåt. Vad får det här för konsekvenser? Budgetmässigt blir väl kanske påverkan inte så där våldsamt stor. Vad vi tappar i tempo på statsskuldssidan i form av ränteförluster motverkas förhoppningsvis av att vi får intäkter med avkastning från Telia. För Centerpartiets del är det viktigt att vi icke tappar tempo i avbetalningen på statsskulden. Vi ser det som viktigt nu att regeringen lägger upp en strategi och en handlingsplan som visar hur utförsäljningarna ska klaras för att klara de mål och den planering som var tänkt i statsbudgeten. Den kanske viktigaste och besvärligaste konsekvensen av det här är att vi kommer att få problem på telemarknaden och för utvecklingen av infrastrukturen, för IT-utvecklingen och för telekommunikationerna. Där har det hänt mycket sedan riksdagen diskuterade det här förra gången.

Jag utgår ifrån att riksdagen välvilligt kommer att behandla Centerpartiets förslag och att det som nu har inträffat, som är ett misslyckande, kan vändas till en positiv utveckling för hela Sverige i framtiden.

Fru talman! Jag skulle tro att de personer i allmänheten som får tillfälle att på något sätt ta del av den här debatten skulle bli mycket förvånade om de också får chans att titta på det betänkande som ligger till grund för den här diskussionen. Det betänkande som vi behandlar är ju helt enkelt en sammanställning av statsbudgeten för budgetåret 2000. Finansutskottet redovisar siffrorna i enlighet med de faktiska beslut som riksdagen har tagit nu i höst. Oppositionen kan tycka att besluten har varit bra eller dåliga, men ingen kan förneka att riksdagen faktiskt har fattat de besluten. Det är också förklaringen till att det inte finns någon reservation till detta betänkande. Jag hemställer att riksdagen beslutar att till regeringen överlämna den av finansutskottet sammanställda statsbudgeten. Där skulle jag kunna sluta. Mer dramatiskt än så är inte betänkandet. Men eftersom oppositionspartierna uppenbarligen inte tycker att de har lyckats få fram sina argument i debatterna tidigare i höst så kan väl vi då ställa upp och vara samtalspartner i en diskussion. Men jag konstaterar att en del har velat utnyttja den här debatten och det här betänkandet till att genomföra en generalrepetition av den särskilda riksdagsdebatt som ska ordnas på måndag. Andra har valt att göra allmänpolitiska deklarationer om polisen och skolan, och hos några var det påtagligt att man ville föra fram eländesperspektivet, dvs. hur eländigt allt är och hur dålig regeringen är. Jag vill erinra om att för nästan precis ett år sedan stod Lars Tobisson i denna talarstol. Med instämmande av Mats Odell målade han utvecklingen i mycket mörka färger. Budgeten var hotad då också. Varslen stod som spön i backen. Vi hade bakom oss en förlorad höst, och vi såg fram emot en förlorad vår. Tillväxten måste skrivas ned kraftigt. Arbetsmarknaden utvecklades dåligt. Det hela gick ut på att solnedgången för svensk ekonomi pågick för fullt. I dag har vi facit i hand. Nu har vi statistiken både för år 1998 och för större delen av år 1999. Vi kan se i dag att det inte bara var en och annan överdrift, för det kan man väl tåla, utan det var så orimligt grova överdrifter att ni tappar stort i förtroende. Nu är några av er i debatten här på väg att göra om samma misstag och beskriva framtiden i väldigt mörka termer. När det gäller den fråga som har varit dominerande hittills i debatten, Telia och Telenor, har flera av er försökt hindra att Telia och Telenor går samman. Nu driver ni en skrämselkampanj om vilka olyckor som drabbar statsfinanserna när det går som ni önskar, nämligen ifall samarbetet inte fullföljs. Telia är ett stort och viktigt företag för hela vårt land. Telias framtid är en mycket viktig näringslivsfråga. Men det ger er ändå inte rätt att använda den här affären som underlag för att skapa någon slags undergångsstämning för de offentliga finanserna. Jag tyckte att Agne Hansson på ett bra sätt klargjorde hur det förhåller sig och hade de rätta proportionerna i det här sammanhanget när det gäller budgetsidan. Verkligheten är den att de offentliga finanserna är i gott skick. Budgetmålen ligger fast. Vi räknar med att få ett överskott på ungefär 40 miljarder nästa år i de offentliga finanserna. Det motsvarar 2 % av BNP. Vi räknar också med att det även nästa år kommer att ske en avbetalning på statsskulden, tvärtemot vad Mats Odell spådde. Han har haft grovt fel tidigare. Vi kan kolla om ett år om det inte kommer att bli så den här gången också. Mats Odell påstod i går i debatten - det har förekommit debatt i minst två olika omgångar kring de här frågorna tidigare - att det skulle bli ett hål i budgeten på ca 100 miljarder kronor. Jag tror att han använde ordet "uppemot" 100 miljarder kronor. När han säger så är det de stora överdrifternas politiker som talar. Inte heller påståendet att det skulle röra sig om räntekostnader på 4-5 miljarder är rätt. När jag har hört utläggningarna om siffrorna om det inte är viktigt att vi snabbt och kraftigt förstärker riksdagens budgetkontor så att oppositionspartierna får en hjälp att tränga igenom siffrorna och får förklarat för sig vad de står för. Jag skulle vilja fråga t.ex. Per Unckel. När moderaterna talar om 4-5 miljarder i räntekostnader - Per Unckel nämnde knappast några budgetaspekter, men det var en viktig fråga i debatten i går för moderaterna: Hur i allsin dar är det framräknat? Vad är det för räntesats? Kan vi få en förklaring till hur ni kan komma fram till en sådan barock siffra? Förklara er, Per Unckel! Självklart är detta en oerhört dramatisk fråga för företaget. Det är en oerhört dramatisk fråga ur näringslivssynpunkt. Men ur budgetsynpunkt är det faktiskt inte alls så dramatiskt som ni försöker göra gällande. Där vill jag återigen hänvisa till de kloka ord som Agne Hansson sade. Ur budgetsynpunkt är detta ett mycket mindre problem än exempelvis överskridandet av sjukförsäkringen med 7 1⁄2 miljarder i år. I jämförelse med det överskridandet är försäljningsfrågan inte alls ett så stort problem om man ser det ur budgetsynpunkt. När man säljer bitar av företag byter staten ut en sorts tillgångar mot en annan sorts tillgångar. Å ena sidan kan staten minska sina ränteutgifter. Å andra sidan tappar staten inkomster från företaget. Det kan ge ett plus för staten, men det kan också ge ett minus. Man kan också tänka sig många fall där det i stort sett går jämnt ut. Marianne Flinck är Nordenchef för ratinginstitutet Standard & Poor's. Hon säger att synen på statsfinanserna inte förändras av hur Telia-Telenor-affären slutar. Hon säger: Detta påverkar på intet sätt hur vi ser på Sveriges kreditbetyg. Det är också så i nationalräkenskaperna och när man beräknar den offentliga sektorns sparande.

Det visar att hela skräckpropagandan om vad som kan hända med budgeten är grundad på felaktiga utgångspunkter. Jag tror inte att det är någon ohederlighet som ligger bakom. Jag tror helt enkelt, som jag sade förut, att vi kanske behöver förstärka budgetkontoret. Det är kanske där det ligger. Trots vad ni säger är verkligheten att de offentliga finanserna även i fortsättningen kommer att vara starka och stabila. Därtill kan vi om man tar Arbetsmarknadsverkets bedömningar glädja oss åt att i år, nästa år och år 2001 - är det rätt, Johnny Ahlqvist? räknar man med att sysselsättningen ökar med ungefär 200 000 människor, närmare exakt 198 000. Det finns naturligtvis också där en osäkerhet. Det kan slå lite grann åt ena eller andra hållet. Inför eländestalen om misskötsel och allt fiasko som vi hörde talas om här har vi nu när det gäller den viktigaste sociala frågan vi har i Sverige, jobben, en oerhört positiv utveckling.

Fru talman! Jan Bergqvist började med att säga att svenska folket nog inte skulle känna igen sig om det läste finansutskottets betänkande. Detta är den enda punkt där vi faktiskt är överens. Det Jan Bergqvist beskriver som den gyllene tid som nu är här känner vanliga människor inte av. När Jan Bergqvist säger att arbetslösheten nu uppenbarligen är nästan borta glömmer han att trots högkonjunktur är mer än 10 % i detta land fortfarande utan arbete. Det är människor som inte känner igen sig när Jan Bergqvist säger att livet är rosenrött. Det är många människor som inte heller förstår hur det kan komma sig att polisen inte kan komma till deras hjälp när allt i landet i övrigt är så bra. Det är många föräldrar till barn och ungdomar som inte förstår varför krisen i skolan blir värre när allting enligt finansutskottets ordförande i övrigt är som i den bästa av världar. Nej, de skulle bli förvånade om de läste finansutskottets betänkande. Frågan om Telia-Telenor ägnar Jan Bergqvist några förströdda kommentarer. Sanningen är, fru talman, att i dag har Nordens största, av socialdemokraterna omhuldade och genomdrivna, fusion på telekomområdet brutit samman. En hel socialdemokratisk företagsfilosofi står inför sin kollaps. Tanken att monopolföretag i statlig ägo skulle kunna finna ett gott förhållande har nu visat sig inte vara möjlig. Vilka är Jan Bergqvists slutsatser av detta? Drar han någon slutsats för framtiden? Drar han någon slutsats med utgångspunkt i allt det som står på spel, och som så när höll på att gå förlorat därför att socialdemokraterna utrustade sig med stora dövöron när andra varnade? Vad är Jan Bergqvists kommentar till den egna politiken så som den utformades för bara knappt ett år sedan?
Fru talman! Per Unckel borde föra lite noggrannare anteckningar när han lyssnar på debatten. Jag sade inte att arbetslösheten uppenbarligen är borta. Däremot talade jag om att antalet nya jobb ökar kraftigt - att det är fråga om i storleksordningen 200 000 nya jobb under en treårsperiod. När Per Unckel talar om elände osv. kan han ändå inte blunda för att när det gäller den viktigaste frågan i varje fall för den svenska arbetarrörelsen, nämligen jobben, så går utvecklingen klart och starkt åt rätt håll. Det är jag väldigt glad över. Detta innebär inte att jag någonsin skulle ha inbillat mig att allt är frid och fröjd. Jag har god kontakt med verkligheten hemma i Göteborg, så jag vet att det finns många problem som vi måste ta itu med. Jag ställde en fråga till Per Unckel: Hur är de här 4-5 miljarder kronorna framräknade? Kan vi få en förklaring till det, eller möjligen en ursäkt för att det har blivit en felräkning? Hur har detta kommit till? Det finns väldigt mycket att säga om Telia-Telenor osv. Jag noterar att det har begärts en särskild debatt om detta. Det kanske är då som vi ska ta upp denna fråga, och på ett mer systematiskt sätt. Jag tycker därför att det är fullt rimligt att debatten fortsätter på måndag, vilket i och för sig inte innebär att jag inte kan ha synpunkter på detta. Men vi har alltså en särskilt anordnad debatt om detta på måndag.
Fru talman! Det var väl synd att Jan Bergqvist inte kan dela med sig av sina synpunkter här i dag, om han nu inte kan vara med på måndag! Jan Bergqvist säger att det finns mycket att säga. Ja, säg något! Säg något om vad Jan Bergqvist själv gör för utvärdering av det som för Socialdemokraterna var en sådan enastående lyckad företagsfusion för mindre än ett år sedan här i kammaren! Säg något om de varningsrop som alla förnuftiga politiker i denna kammare kom med vid den tidpunkt då de hävdade att detta inte kommer att gå! Säg något om själva idén att driva företagsamhet så som vore det nationer! Säg något om det som har inträffat under de senaste veckorna och som har inneburit så stor skada och så stora påfrestningar både för företag och anställda och för relationerna mellan Sverige och Norge! När det gäller arbetslösheten är det ju sant att det blir fler jobb i Sverige under högkonjunktur. Sjutton vore det väl annars! Men det är dessvärre också sant att trots att det blir fler jobb så biter sig arbetslösheten fast på över 10 %. Det är de här människorna jag talar om - de 10 % som inte känner igen sig i finansutskottets betänkande och som inte nöjer sig med att finansutskottets ordförande säger: Nu går det bra! Nu har vi vinden i ryggen! De säger: Gör någonting åt min vardag! Hjälp också mig att få en bättre framtid! Jag tvivlar inte ett ögonblick på att Jan Bergqvist är glad. Men tänk på alla de människor i detta land som inte är lika glada. De frågar också efter socialdemokraternas svar på sina vardagsproblem. Till slut: Jan Bergqvist frågade om siffror. Vi hävdade i debatten att kraschen för fusionen mellan Telia och Telenor skulle innebära ökad statlig upplåning. Inte ens Jan Bergqvist kan väl förneka att det förhåller sig på detta sätt.
Fru talman! Per Unckel är ju väldigt yvig i debatten, som vi märker. Han vill svepande göra gällande att vi socialdemokrater inte jobbar med människornas problem. Men vi håller ju på i alla riksdagsutskott och försöker förbättra villkoren. Nu har vi äntligen sanerat Sveriges ekonomi så att vi har möjlighet att satsa offensivt framåt på vården, skolan och omsorgen. I det läget vill moderaterna beröva kommunerna viktiga resurser. Per Unckel är vårdslös med siffrorna. När han säger att arbetslösheten har bitit sig fast vid 10 % så stämmer inte det. Vi har ju varit nere under 10 %, och om vi tittar på prognoserna för nästa år så ser vi att siffrorna går under det. Även där har alltså Per När det gäller de 4-5 miljarderna så uppfattade jag Per Unckels tystnad som att han i praktiken tar avstånd från dessa felaktiga siffror.
Fru talman! När det gäller räntekostnaderna på 4 5 miljarder är det en ganska enkel matematik. Låt oss säga att det blir drygt ett års försening av en privatisering av Telia som det går och står. Jag antar att konsulter måste handlas upp för några hundratals miljoner för att göra om det hela nu, och hitta nya sätt att klara av det på. Ta den långa räntan på det! Då är vi uppe i någonstans mellan 3 och 5 miljarder kronor. Fru talman! Jag blir lite förvånad när Jan Bergqvist tycker att vi borde ha diskuterat denna fråga under den gångna hösten. Vi har ju ännu inte den definitiva bekräftelsen på att affären har spruckit, Jan Bergqvist! Men det är ju möjligt att Jan Bergqvist förfogar över någon sorts klärvoajans som vi andra inte besitter. Sedan vill han bagatellisera hela ärendet. Han säger att det inte spelar så stor roll. Men här har vi ju en statsbudget där 95 miljarder kronor plötsligt fattas, Jan Bergqvist! Jag trodde ändå - jag har i alla fall fått det intrycket när vi har diskuterat oppositionens budgetar, inte minst när det gäller utförsäljningsinkomster - att detta är oerhört centralt. Vi har ägnat en stor del av hösten åt att nagelfara oppositionens alternativ ända ned på kronor och ören, så att det verkligen stämmer! Jag tycker att Jan Bergqvist kan tala om varför han vägrar att ta in en enda liten mening i betänkandet om att det finns en viss risk att uppåt 80-90 miljarder kronor inte kommer att komma in som förutsett i denna budget. Tala om, Jan Bergqvist, varför det är så omöjligt att föra in en sådan liten kommentar i detta betänkande!
Fru talman! Vi har i finansutskottet följt den praxis som gäller för det här speciella betänkandet. Det innebär att budgetprocessen har sin gång. När den är avslutad kommer en formell redovisning av vad riksdagens beslut innebär - en sammanställning. Enligt den praxis som hittills har gällt enligt budgetprocessen är detta just enbart en sammanställning. Man har inte börjat på en ny utvärdering. Det kan man ju mycket väl göra, men i så fall i ett annat sammanhang. Det handlar alltså om att vi enligt riksdagsordningen är ansvariga för att göra denna sammanställning, som sedan ska undertecknas av talmannen och skickas över till regeringen. Det får väl diskuteras och utredas om man ska fortsätta den ordningen i en kommande budgetprocess, men så länge vi har ordningen att detta är ett formellt betänkande ska man alltså inte använda det till att starta en ny bugetprocess. I och för sig går det att starta en sådan på annat sätt om det finns särskilda behov av det, men alltså inte just genom detta betänkande. Jag noterar att Mats Odell prutar på sina tidigare siffror. Förut var det 4-5 miljarder - nu är han nere i 3 miljarder. Förut sade han att det rörde sig om uppemot 100 miljarder - nu är han nere i 80-90 miljarder. När jag hör Mats Odell kommer jag att tänka på en annan politiker som blev ansatt i en debatt för att han hade gått för långt. Då sade han: Det kan väl hända att jag överdriver, men inte så mycket att jag menar motsatsen till vad jag säger.
Fru talman! Jan Bergqvist bagatelliserar att det saknas 95 miljarder kronor. Det spelar ingen roll, säger han. Det påminner mig om den pensionerade stinsen som gick ned till stationen och sade: Jaha, där gick Göteborgståget. Det skiter jag i. Jan Bergqvist tycks ha ungefär samma förhållningssätt till att det saknas 80 kanske 90 miljarder kronor. Jag tycker att det är anmärkningsvärt, fru talman. Han anför nu formella skäl för att det inte skulle gå att skriva in i detta betänkande att det vidlåder en betydande osäkerhet kring siffrorna. Han kommer med formella skäl när det gäller en så totalt oformell fusion som har pågått här. Det hade sannerligen behövts lite mer formalitet och stringens över den processen, Jan Bergqvist. Kom inte dragande med formella skäl till att vi inte i detta betänkande kan skriva in att det faktiskt vidlåder mycket stora bekymmer när det gäller de beräkningar som finns där.
Fru talman! Det finns alltid osäkerhet om framtiden. Jag kan illustrera det genom att jämföra det som har stått i de tidigare bedömningarna med det som blev utfallet. 1995/96 blev det 74 miljarder kronor bättre utfall än vad vi hade räknat med. 1997 blev det 48 miljarder, och 1998 blev det 24,7 miljarder. Osäkerhet om framtiden finns alltid. I de här fallen gick det åt rätt håll. När vi kommer in på siffror noterar ju var och en hur Mats Odell kastar sig som en trapetskonstnär mellan de olika siffrorna. Det var 95 miljarder vid ett tillfälle. Sedan var han nere i 90, och sedan 80 miljarder. Verkligheten är ju den att Mats Odell, som här talar om stringens och noggrannhet, inte har det själv när det gäller siffrorna. Låt oss göra klart för oss att när man nämner siffran 95 miljarder är det den samlade siffran för all utförsäljning av statliga företag som kan bli aktuell. Vi har ju utförsäljningen av Celsius. Den känner alla till. Den har vi fått handlingar om. Vi har Nordbanken osv. När man talar om 95 miljarder och blandar ihop detta med Telia gör man ett allvarligt fel. Det kan man väl göra i tidningar och så, men Mats Odell, som har jobbat med det här så länge och intensivt som han själv framställer det, ska inte fortsätta att ständigt göra samma fel.
Fru talman! Vi vet alla att det ärende vi nu behandlar är en formalitet. Det finns inget annat yrkande än bifall. Men att några av oss har velat ta upp en diskussion beror ju på händelser som har inträffat den allra senaste tiden, de allra senaste timmarna, och detta har effekter på statsbudgeten. Jan Bergqvist kan väl inte förneka att ränteeffekten av en utebliven försäljning sannolikt är större än budgeteringsmarginalen i den budget vi nu ska anta? Jan Bergqvist säger att det är mycket värre att sjukförsäkringen blir dyrare. Ja, men de här effekterna adderas ju till varandra. Därför är det ett bekymmer. Vi har upplevt ett år då regeringen hade lovat att privatisera för 45 miljarder, men det blev nästan ingenting. Nu har man lovat att privatisera för 90 miljarder nästa år. Sanningen är ju att den allra största delen i underlaget är pengar från en Teliaförsäljning. I mitt huvudanförande sade jag att det viktigaste skälet för att privatisera Telia inte är budgeteffekten utan att Telias anställda ska kunna känna trygghet inför framtiden. När nu det här projektet har havererat är ju frågan till Socialdemokraterna: Är ni nu beredda att sälja ut Telia till svenska folket? Den frågan kvarstår.
Fru talman! Jag vet fortfarande inte om det kommit någon officiell bekräftelse på detta. En del har påstått det med bestämdhet. Jag har inte själv fått den informationen. Därför tycker jag fortfarande att det ligger någonting i detta att huvuddelen av Teliadebatten ska äga rum på måndag. Såvitt jag vet kommer näringsministern då till näringsutskottet. Jag har i och för sig inget emot att diskutera det, men vi måste ta en sak i taget. Lars Leijonborg nämnde själv att försäljningar för 45 miljarder var upptagna i år, och det blev inte särskilt mycket av det. Det blev 1 miljard. Men - och det är svaret på de skräckskildringar om hur illa det kommer att gå för budgeten nästa år - trots att det föll bort 44 miljarder i försäljningar förbättrades enligt alla bedömningar de offentliga finansernas finansiella sparande i år. När vi kommer in på kärnfrågan som det särskilda yttrandet handlar om, skapar man en skrämselstämning här och säger att nu skakar budgeten till i sina grundvalar. I själva verket kommer vi att klara att amortera på statsskulden. Vi kommer att klara överskottsmålet. Våra offentliga finanser är starka och stabila.
Fru talman! Samtidigt är ju sanningen den att vi har ett budgettak. För att klara det har regeringen tvingats att senarelägga statsutgifter. De återkommande uppgifterna om fördyringar i sjukförsäkringen talar ju för att sådana förskjutningar som t.ex. har drabbat u-landsbiståndet 1998 och 1999 kommer att ske ytterligare än gång. I det perspektivet är det fullt relevant att bekymra sig över vad ett bortfall av ränteintäkter i den här storleksordningen skulle innebära. Svaret är att det alltid brukar ordna sig. Men det är ju inte särskilt ansvarsfullt. Vi har haft några år av överskott. Men vi ska väl ändå tro på att den budget vi nu antar bygger på korrekta antaganden. Och om den gör det, är detta ett bekymmer som varken socialdemokraterna i finansutskottet eller i denna debatt har kunnat ge något bra svar på.
Fru talman! Lars Leijonborg har ju ibland haft möjlighet att delta i finansutskottets sammanträden. Jag tycker att det var synd att han inte hade möjlighet att vara med på det sammanträde vi hade nu innan bordläggningen. Där hade vi en genomgång med statssekreteraren i Finansdepartementet kring de här frågorna. Det framgick väldigt tydligt att de räntekostnader det kan bli frågan om ska ställas mot de företagsinkomster som sker i annat fall. Om man inte får de här ränteinkomsterna, får man försäljningsinkomster. Kontentan om man väger ihop nettot är att skillnaden är marginell och att det i dag inte går att säkert uttala om nettot är plus eller minus. Sedan talade vi om sjukförsäkringen. Jag refererade till vad som hade hänt i år med dessa 7 1⁄2 miljarder. Det var i och för sig en ganska stor sak som har fått en del konsekvenser som Lars Leijonborg berörde. Men vi klarar detta utan att göra någon försämring av sjukförsäkringen.

Fru talman! När jag säger att de näringspolitiska konsekvenserna och konsekvenserna för den infrastrukturella utbyggnaden är betydligt större än budgetkonsekvenserna i det här fallet, lutar jag mig emot att de två budgetmålen kommer att hållas. Vi kommer alltså att nå de 2 % i överskott i de offentliga finanserna som vi har satt upp och budgettaket kommer att hållas. Det är de två viktigaste sakerna som har bäring på betänkande nr 10 som vi nu strax ska besluta om, som jag ser det. Men detta är naturligtvis inte helt obetydligt för statsfinanserna på sikt. Det är viktigt att vi inte tappar tempo i avbetalningarna på statsskulden. Vi lägger den här motionen för att se till att vi rekonstruerar, att vi säljer och gör det till en folkaktie. Det är viktigt att vi investerar i framtiden för att få pengar till avbetalningar och för att hålla nere räntor och inflation. Min fråga till Jan Bergqvist blir då: Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att vi inte ska tappa tempo i avbetalningarna på statsskulden och för att vi ska kunna hålla räntor och inflation nere? Vi har ju gemensamt lyckats få ned dem. Det gäller att få fart i ekonomin och öka tillväxten.
Fru talman! Jag vill börja med att understryka det som Agne Hansson säger: Den bedömning vi kan göra är att vi klarar överskottsmålet och nästa år får ett överskott i de offentliga finanserna på ungefär 40 miljarder kronor, motsvarande 2 % av BNP, och att vi dessutom klarar att hålla utgiftstaket. Sedan tar Agne Hansson upp frågan om försäljning av statliga företag. Där finns det en skillnad mellan dem som ligger längst ut på högerkanten och oss socialdemokrater. De som ligger långt ut på högerkanten - och dit räknar jag inte Agne Hansson - vill sälja och privatisera av principiella ideologiska skäl. Vi socialdemokrater ser det här praktiskt. Vi vill bedöma från fall till fall, väga fördelar mot nackdelar i de olika sammanhangen och se vad som blir bäst för medborgarna. Det är den utgångspunkten vi kommer att ha när vi noggrant kommer att diskutera de här frågorna framöver.

Fru talman! Oj, oj, oj, vilka jeremiader! Är den här oron äkta? Fundera på det, allihop. Är det äkta känslor av oro? Jag påminner mig att Lars Tobisson stod i denna talarstol för nästan exakt ett år sedan i motsvarande debatt. Minns ni det? Där väckte också moderaterna en sådan här extradebatt. Vad var det han sade då? Jag har läst på lite grann i protokollet. Han sade: Nu räknar regeringen med 3 % tillväxt. Ja, även Vänsterpartiet och Miljöpartiet räknade med 3 % tillväxt i BNP år 1999. Det var alldeles för optimistiskt, hette det. Vi målade i alldeles för ljusa färger. Det skulle bli på sin höjd 2,2 %, som man hade sagt i den tidigare prognosen. Enligt Konjunkturinstitutets senaste bedömning landar vi på ungefär 3,8 %. Det var en felbedömning från Lars Tobisson på i storleksordningen 40 miljarder kronor. Det är inte lätt att göra prognoser, men det kanske säger någonting om att moderaternas förmåga att förutse budgetutfall inte säkert är bättre än den nuvarande majoritetens förmåga. Det gjordes också stora felräkningar, har vi fått höra alldeles nyss i finansutskottet, åren 1995-1998. Sammantaget 150 miljarder bättre än prognoserna gick de samlade budgetarna dessa år - dramatiska förbättringar. Det är svårt att göra sådana här prognoser, men utfallet hittills har gått åt det positiva hållet. Kan vi nu inte gemensamt inför julhelgen glädjas åt detta, Per Unckel? Kan inte Per Unckel se lite glad ut över att det tydligen går bättre än vad ni moderater alltid tror, dysterkvistar som ni är? Jan Bergqvist tyckte att vi skulle ge lite hjälp till borgarna att lära sig räkna. Det ställer jag helhjärtat upp på. Jag ska försöka mig på ett litet pedagogiskt exempel, eftersom jag har förstått att vare sig Per Unckel, Lars Leijonborg eller Mats Odell nog inte förstod det som Peter Lagerblad sade om utgiftstak, skulder och att sälja aktier. Jag är själv hyresgäst, så jag kan inte så mycket om det här med villalån. Men jag antar att de här kamraterna är villaägare. Låt oss säga att t.ex. Per Unckel har gjort upp en budgetplan. Han har naturligtvis ett utgiftstak. Det räknar jag med, för han älskar ju det här utgiftstaket. Han har alltså sagt: Mer än 200 000 kr ska jag inte göra av med på privatkonsumtion. Så har han 100 000 kr i aktier som han har tänkt sälja för att lösa in ett villalån på ett lika stort belopp. De här aktierna ger kanske utdelningar på i storleksordningen 3 000-4 000 kr. Räntan på villalånet är kanske någonting liknande, kanske lite större. Nu visar det sig när år 2000 kommer att det inte var så bra läge att sälja just dessa aktier, så han får nog vänta till år 2001. Påverkar det hans utgiftstak i övrigt? Nej, självklart inte. Utgiftstaket är ju för det första fastställt oavsett inkomsterna, och för det andra är det ju ingen reell skillnad. Han byter lite utdelningsinkomster mot lite ränteinkomster; det är ju bara det som det handlar om. Det är precis samma sak här. Det är ingen som helst dramatik i hela den här situationen. Det är klart att det är dramatik näringspolitiskt och när det gäller Telias framtid. Det är naturligtvis ett mycket allvarligt läge att det här fusionsprojektet nu uppenbarligen har havererat. Men det är egentligen ingen katastrof det heller. Nu är det nödvändigt att vi alla tillsammans tar ett ansvar och ser till att det blir bra för Telia och att det utvecklas. Jag vill vända mig till Agne Hansson, som talade mycket bra om nödvändigheten av att hela Sverige ska leva, bredbandssatsningarna osv. Jag ska tala om för Agne Hansson, för jag tror inte han vet det, att vi faktiskt motionerade redan i januari 1994 om att upprätta något slags motsvarighet till Statens banverk på teleområdet med att bygga just dessa informationsdatavägarna till alla, även i Norrlands inland och i glesbygden. Nu finns det ju en risk att några av de stora jättarna klampar in och försöker köpa hela Telia. Kommer de att åstadkomma de här bredbanden? Nej, Agne Hansson, det kan du titta dig i stjärnorna efter om de tar över det här. Det är möjligt att vi ska sälja av en del av det operativa, dvs. det här med att köra på näten. Det kanske inte är riktigt bra att ha ett statligt företag som håller på med sådant. Då kan vi använda de pengarna till just de här nödvändiga investeringarna. Det betyder att vi ska upprätta en typ av statens tele eller databanverk, så att säga. Då kanske man också kan samarbeta med det nuvarande Statens banverk, som ju har en del anläggningar som kan användas i dessa sammanhang. Lars Leijonborg och Folkpartiet säger att vi säljer det på börsen och så blir det en folkaktie. Det låter ju väldigt bra med en folkaktie. Det stora problemet på börsen i dag är ju att ägandet blir alltmer kortsiktigt. 70-75 % av ägandet på Stockholmsbörsen är kortsiktigt ägande utan några som helst idéer om vad man vill med sitt ägande och kortsiktig avkastning som mål. Jag brukar säga att det är lata kapitalister som håller på att ta över alltmer. Vi behöver långsiktiga och stabila ägare. Javisst, staten har inte varit bra som ägare. Vi har inte klarat av att ta ett långsiktigt ägaransvar. Det måste vi lära oss att ta. Löntagarna måste ta ett sådant ägaransvar. Det visar sig i undersökningar i både USA, England och Frankrike att löntagarägande, som ju är det riktiga socialistiska ägandet, är mer effektivt. Ju större andel löntagarna äger i företagen, desto effektivare går företagen långsiktigt. Det är en oerhört intressant utveckling. Slutsatsen blir återigen: Socialistiskt ägande - riktigt socialistiskt ägande - är mer effektivt än det alltmer spekulativa och kortsiktiga kapitalistiska ägandet. Till sist har det ju talats mycket om såpopera och fars. Det är klart att det har funnits ganska märkliga inslag och extrema utslag av nationalism. Norska sv:s ordförande Kristin Halvorsen berättade för mig i telefon häromdagen att om hon i dag skulle gå ut och säga att vi skickar norsk trupp till svenska gränsen, fullt beväpnad, skulle sv stiga 5 % i opinionsmätningarna. Det säger kanske någonting om klimatet i Norge. Det har varit kaxiga uttalanden från båda sidor som inte har varit bra. Men samtidigt skulle jag vilja varna er som nu nästan vältrar er i beskrivningen av det hela: Det handlar faktiskt om demokratin. Det handlar om demokratins villkor. Ja, det är mer komplicerat att i en demokratisk process diskutera t.ex. vad vi ska göra med våra stora svenska företag. Det är mer komplicerat än i de stora privata bolagens diktaturer. Där handlar det om diktatur. De stora privata bolagen skulle man kunna säga är något slags planhushållningsdiktaturer. Det är bara vd som säger att nu ska företaget ligga där, nu ska vi flytta till London, osv. Det är mycket lättare, visst är det det. Men var aktsamma om vår demokrati! Det måste ta tid och det måste kunna förankras i en bred och mycket öppen debatt. Det ska vi slå vakt om.

Fru talman! Jag har ändå uppfattat att Johan Lönnroth och hans parti har varit för den fusion som nu av allt att döma håller på att spricka. Ni har varit ett parti som har garanterat regeringen att få det parlamentariska stöd som har behövts för detta. Jag har bara en kort fråga till Johan Lönnroth mot bakgrund av det han sade, att han nu trängtar efter mer av ren socialism. Är det förenligt med Johan Lönnroths bild av ren socialism att svenska staten på egen hand privatiserar Telia? Jag har annars den uppfattningen att Vänsterpartiets åsikt om vad socialism är tidigare har inneburit någon sorts bannlysning av en privatisering av Telia. Var står nu Vänsterpartiet? Kräver ni att man ska ragga upp ett nytt statligt företag att först bunta ihop det med för att sedan genomföra samma sak igen? Eller kan ni tänka er att man gör en privatisering direkt över Stockholmsbörsen? Därmed skulle man kunna få ett pris på vad detta mycket välskötta företag är värt för de svenska skattebetalarna, utan det som hittills har tyngt värdet, nämligen att en majoritet av aktierna skulle ha varit inlåsta i minst 16 år i ett näringsdepartement i Sverige och ett kommunikationsdepartement i Norge och alltså ha varit utsatta för de slitningar vi nu har sett prov på. Kan Vänsterpartiet tänka sig en separat privatisering av Telia? Det har nämligen den socialdemokratiska gruppledaren uttryckt att han är för. Matz Hammarström gav uttryck för samma sak i gårdagens debatt. Vad säger Vänsterpartiet?
Fru talman! Först får jag väl upprepa att jag talade om en riktig socialism. För att finna min definition av en riktig socialism är det bara att gå tillbaka till urkunderna från 1830-talet, då begreppet socialism grundades. Det handlar om de arbetande människorna som själva skulle ta över produktionen från kapitalisterna. Det är det som är riktig socialism. Statligt ägande är inte riktig socialism i den meningen. Sedan är det så att jag och Vänsterpartiet anser att staten ska äga grundläggande delar av infrastrukturen. Det brukade man kalla naturliga monopol i de nationalekonomiska läroböckerna förr i världen. Men begreppet har av någon anledning försvunnit. Det finns rationella skäl för att järnvägsnätet, datanätverket, vägarna osv. ska ägas av staten. Det hävdar vi. Men i grunden är det riktiga socialistiska ägandet löntagarägandet eller arbetarägandet. Det vi nu tänker diskutera med regeringen är att utveckla Telia till en institution som tar hand om just den grundläggande infrastrukturen. Vi har också förklarat oss villiga att kanske sälja de bitar av det hela som sysslar med operation på det här nätet för att i stället få fram pengar till det som både Agne Hansson och vi vänsterpartister vill ha, nämligen en garanti för att man även i Norrlands inland ska kunna få tillgång till det här bredbandsnätet. Det kommer aldrig privatkapitalistiska bolag att kunna fixa.
Fru talman! Först skulle jag vilja ha reda på vad det är för skrifter om ren socialism från 1830-talet som Johan Lönnroth tänker på, med tanke på att Kommunistiska manifestet publicerades 1848. Men det kan vi kanske ta efteråt. Telia är inget naturligt monopol. Vi lever i en avreglerad televärld. Det är det som gör att kostnaderna minskar för konsumenterna. Jag tror att Johan Lönnroth lever kvar alldeles för mycket i de gamla skrifterna. Det är gulnade kartblad och missvisande ideologiska kompasser som Johan Lönnroth försöker ta sig fram med i den moderna globaliserade världen. Detta kommer att misslyckas. Jag tycker ändå, fru talman, att jag fick en liten uppfattning om att man även på den här punkten nu håller på att ändra sina grundläggande principer för att få sitta med vid maktens köttgrytor.
Fru talman! Vi ska kanske inte vältra oss i gamla gulnade skrifter, men jag kan väl få nämna att det begrepp som Marx och Engels använde på 1840-talet var arbetarnas fria associationer. Staten skulle i den här teorin dö bort under socialismen. Vi ska gärna ordna en liten studiecirkel i Kommunistiska manifestet och i Kapitalet för Mats Odell om det är så att han vill det. Inom parentes sagt förekommer begreppet planhushållning över huvud taget inte hos Marx. Mats Odell kan slå upp i registret på Kapitalet så ska han få se att det inte är det det handlar om. Naturligtvis ska vi intressera oss mer för framtiden och det som håller på att hända. Det intressanta som håller på att hända - det finns massor av skrifter som handlar om detta, som jag också gärna ska visa Mats Odell - är att löntagarägande visar sig effektivt. I USA är personalägandet uppe i 10 %. Det visar sig alltså att de företag där de anställda tagit större ansvar går bättre än de rena privatkapitalistiska företagen.
Fru talman! Jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Det var en del av regeringsunderlaget som talade. Det är av denna filosofi som regeringen ytterst är beroende för att kunna sitta kvar, som rekommenderar kammaren att söka sig tillbaka till 1830-talets politiska, socialistiska filosofi för att hitta ett sätt att hantera Telias framtid. Johan Lönnroth kan inte mena allvar när han säger detta. Framför allt hoppas jag att inga socialdemokrater i denna kammare lyssnar på det han säger. Ännu mer hoppas jag att det inte finns några socialdemokrater som är överens med honom om att göra Telias framtid beroende av en sådan diskussion. Johan Lönnroth påpekade att Per Unckel borde vara glad. Jag är gärna glad, men jag är inte glad förrän vi har fått en budget och en ekonomi som gör att människor i det vardagliga Sverige kan känna tillförsikt inför framtiden. Det handlar om alla de människor som inte känner igen sig i finansutskottets betänkande, som jag försökte övertyga Jan Bergqvist om tidigare, vilkas vardag är knapp och kärv, vilkas barn inte får den skolgång de själva hoppats på, vilkas trygghet inte är den de har rätt att ställa krav på. Detta, Johan Lönnroth, kan inte botas med hurtfriska, klämkäcka utrop om att man ska vara glad i stället. Människor blir glada, jag också, i det ögonblick Sverige motsvarar de högt ställda förväntningar som människor har rätt att ha. Jag ska inte trötta kammaren med mina personliga utgiftstak. Men jag kan försäkra Johan Lönnroth att de både för mig och för merparten svenskar ligger långt under vad de borde vara till följd av de höga skatter som bl.a. Johan Lönnroth är ansvarig för.
Fru talman! Jag hoppas att jag inte oroar Per Unckel alltför mycket om jag säger att diskussionen om löntagarägande håller på att bli oerhört intressant inom framför allt LO. Jag har talat med ett antal socialdemokrater om hur man t.ex. inför premiereservsystemet ska bygga upp motsvarigheten till den kanadensiska solidaritetsfonden. Den diskussionen håller nu på att växa inom hela arbetarrörelsen. Det är oerhört intressant. Diskussionen kommer att ta ganska lång tid, om det kan lugna Per Unckel, men den kommer. Det är självklart att det är vardagssituationen för de många svenskarna som är viktig och som vi grundar den här diskussionen på. Jag delar oron när det gäller situationen i skolan. Många skolor i Göteborgs förorter har alldeles för lite resurser. Det är en mycket allvarlig situation. Därför måste Per Unckel och andra vara så pass solidariska att ni låter bli att öka er privata konsumtion och i stället ser till att betala in tillräckligt mycket skatt i solidarisk ordning, rättvist fördelad skattebörda, så att vi verkligen kan bygga den skola som kommer alla till del.
Fru talman! Det spelar uppenbarligen ingen roll hur stor den offentliga verksamheten är i Sverige. Det blir ändå inte tillräckligt bra skola, ändå inte tillräckligt bra vård, ändå inte tillräckligt bra omsorg, ändå flyr poliserna från sina arbetsuppgifter och lämnar därmed många människor i ökad otrygghet. Förstår inte Johan Lönnroth att det finns andra förklaringar till varför Sverige ser ut som det gör i dag? Förstår inte Johan Lönnroth att problemen som människor upplever inte först och främst är förknippade med att den offentliga sektorn är för liten utan för att den i grundläggande hänseenden sviker sina förpliktelser? Om det vore så enkelt att om världens högsta skatter eller världens största offentliga sektor skulle ge den bästa skolan, den bästa rättstryggheten, den bästa omsorgen, den bästa sjukvården, varför är inte Sverige bäst i alla dessa hänseenden? Hur kan Johan Lönnroth vägra att inse att det måste finnas något systemfel i Sverige som gör att så många människor har så svårt att känna igen sig i den vänsterretorik som Johan Lönnroth är så mästerlig på att utöva? Om Johan Lönnroth vänder ned i den riktiga vardagen skulle han hitta en värld som inte ser ut såsom han föreställer sig i sina stora anföranden. Han skulle hitta människor som inte far väl. Då skulle han själv ställa sig frågan vad han kan göra som politiker för att göra livet lite lättare för dem, i stället för att gå i armkrok med en socialdemokrati som uppenbarligen inte vill någonting annat än att brösta upp sig inför riksdagens kammare och säga att vi lever i den bästa av världar. Så ser inte Sverige ut, Johan Lönnroth! Kom ned till verkligheten och börja från den utgångspunkten.
Fru talman! Jag gissar att jag träffar minst lika många människor som inte far väl som Per Unckel gör. Faktum är att skolan och vården har tappat andelar av den samlade nationalinkomsten under ett antal år. Inom vården är det alldeles dramatiskt - man har fallit i andel. Det är grundorsaken till de problem som finns. Sedan skriar ni över eländet i skolan, när ni själva har tagit ifrån skolan stora resurser. Det befrämjar naturligtvis era privatiseringskrav, som ytterligare förstärker det klassamhälle som tyvärr håller på att växa fram också här i landet. Fortfarande har Sverige enligt internationella mätningar lägst andel fattiga. Situationen för kvinnor i Sverige är fortfarande nr 1 i mätningarna. Det ska vi vara stolta över. Men om er ideologi går segrande fram kommer situationen att bli än mer allvarlig.
Fru talman! Jag konstaterar att det är bra att Centerpartiet har väckt motioner. Vi kan ta debatten om bredbandstekniken när den frågan blir aktuell. Fru talman! När Centerpartiet pratar om att bygga infrastruktur för alla är det fråga om bredbandsteknik med fiberoptik. Det ska vara ett nät av betydande dignitet som når alla. Det är någonting helt annat än de linor som Telia har i dag. Men det nätet ska självklart vara i samhällets ägo som en garanti för alla. Men innan vi är där måste vi vara konstruktiva framåt, sälja och investera. Jag hoppas att Vänsterpartiet inte blir proppen i den process som kan bli något bra för framtiden.
Fru talman! Vi kan nog i stor utsträckning vara eniga om att det krävs mycket stora investeringar. Hur det exakt ska se ut tekniskt saknar jag kunskaper att bedöma, men det handlar om mycket stora belopp som behöver investeras för att få vägarna ut till alla på likvärdiga villkor. Det är därför jag blir så förvånad över att Agne Hansson och hans parti kan liera sig med kamraterna på högerkanten. De vill sälja ut rubbet! Det finns inte en chans om Telia kastas i gapet på de multinationella jättarna. De kommer aldrig att investera. Det kommer att bli bra för stockholmarna och kanske för oss göteborgare och några till, men det kommer definitivt inte att gynna de grupper som jag vet att Agne Hansson och hans parti värnar om.
Fru talman! Jo, Johan Lönnroth, läs motionen. Där beskrivs en strategi för hur vi ska få bästa räntabilitet på investeringarna genom försäljningarna. Det är inte fråga om att liera sig hit eller dit. Det är konstruktiva förslag till lösningar.

Fru talman! Jag ska till skillnad från flertalet andra talare försöka hålla mig till ämnet, nämligen de eventuella budgetkonsekvenserna av den sannolika spruckna fusionen mellan Telia och Telenor. Man kan också undra om det är något slags parlamentarisk separationsångest som drabbar moderata veteraner så här inför juluppehållet. Det var samma sak i fjol. Då fogade man ett särskilt yttrande till FiU10 och startade en debatt. Då var det nya prognossiffror om lägre tillväxt som gjorde att man hävdade att statsbudgeten vilade på felaktiga grunder. Nu är det den sannolikt spruckna fusionen mellan Telia och Telenor som tas som anledning till att hålla en extradebatt både i dag och på måndag. Visst innebär en sprucken fusion ett allvarligt näringspolitiskt problem, men den ger inte alls den stora budgetosäkerhet som det har gjorts sken av. Flera budgetposter är svåra att prognostisera. Därför finns det också tilläggsbudgetar för att följa upp utvecklingen under året. Om fusionen har spruckit får vi privatisera Telia på ett annat sätt. Det är fullt möjligt att en annan modell för privatisering kan ge betydligt mer än de kanske 80 miljarder som den här affären var tänkt att ge. Såvitt jag vet är Telia värderat till ungefär 270 miljarder. Om nu detta inte går att genomföra under år 2000 bör det gå att genomföra under år 2001. Enda konsekvensen blir att vi får amortera mindre på statsskulden år 2000 och mer år 2001, År 2000 kan det alltså bli lägre intäkter, men det fattas inte några 95 miljarder som det har hävdats här. Telia står kanske för 80 av de budgeterade 95 miljarderna. Amorteringen på statsskulden beräknas till 82 1⁄2 miljarder. Det blir en amortering på statsskulden, även om den inte blir särskilt stor om vi inte får in några intäkter från Telia under det kommande budgetåret. Det blir inte fråga om ökad upplåning, som också har påståtts. Värdet av Telia finns kvar och kan realiseras i stället under år 2001. Det här innebär högre statsskuldsräntor under år 2000, men det innebär också en utebliven inkomstminskning eftersom Telia inte säljs. Nettoförlusten är i alla fall inte så dramatisk som Mats Odell ger sken av med påståendet att den spruckna fusionen med full kraft slår in i statsbudgeten. Det som påverkas eller kan påverkas är takten på och omfattningen av amorteringarna på statsskulden.

Fru talman! Jag vill bara konstatera att Matz Hammarströms anförande var mycket tillfredsställande. Vad jag förstår finns det en majoritet i kammaren som vill gå vidare med en privatisering av Telia. Många av oss har känt att den här debatten kanske var onödig, men det senaste inlägget från Matz Hammarström gjorde den fullt motiverad.

12. Höstsessionen kan således inte avslutas nu. Likväl vill jag använda detta tillfälle till att tacka riksdagens ledamöter och personal för höstens arbete. Ärade ledamöter! Vi lämnar inom kort det årtusende då Sverige fick en riksdag och det sekel då demokratin fick sitt genombrott i vårt land. En stund som denna kan också naturligt ge rum för blickar mot den tid som varit och för visioner om den som nu kommer. Förra sekelskiftet blev inte någon stor sak för den tidens ärade ledamöter av första och andra kammaren. Att riksmötet avslutades redan den 15 maj 1899, som seden då var, befordrade knappast nyårsyra i Sveriges riksdag. Talmannen i andra kammaren - Robert de la Gardie - fann sig ändå föranlåten att något kommentera tidens gång, denna vårdag det sista året under det förra seklet.

Det var människors förhoppningar den gången. Det var förhoppningarna hos dem som ingenting visste om det första och det andra världskriget, som ingenting visste om Gulag och om Förintelsen eller om atombomben. De visste heller ingenting om demokratins genombrott, om välfärdens uppbyggnad, om farsoters betvingande eller om de nationer som skulle komma att befrias från kolonialt förtryck. Men bland de många som då ännu inte hade rätt att rösta och att delta i besluten fanns drömmar och visioner - om fred och demokrati, om kvinnlig rösträtt och jämställdhet, om barnens århundrade, om ett samhälle där varje människa skulle kunna förverkliga sina bästa stämningars längtan. De hoppades och de trodde på en bättre framtid. Där har ingenting förändrats, och där kommer ingen förändring att ske till nästa gång tiden vänder blad. Människor kommer att hoppas, människor kommer att ta ansvar för sin egen och sina medmänniskors framtid. Människors förhoppningar om fred och frihet, om demokrati och mänskliga rättigheter är eviga. Ärade riksdagsledamöter! Sveriges riksdag är en del av den förändring vi ständigt lever i och en del av den framtid som vi bygger tillsammans. Riksdagsarbetet denna höst är ett uttryck för en god utveckling, som inger förhoppningar. Riksdagen har i hög grad, mer än tidigare, hävdat sin ställning som en central arena i den politiska debatten, inte minst genom det stora antalet aktuella debatter. Ett fruktbart och framåtsyftande arbete för att utveckla och stärka riksdagens arbetsformer utförs nu av ledamöter och anställda inom Riksdagskommitténs ram. Denna höst har två ledamöter lämnat riksdagen för andra uppdrag. Barbro Westerholm kom in i riksdagen 1988 och gjorde under mer än ett decennium med sin gedigna bakgrund som läkare och forskare och med breda erfarenheter från folkhälsoarbetet, bl.a. som generaldirektör för Socialstyrelsen, värdefulla insatser i riksdagsarbetet inom främst socialoch utbildningsutskotten. Vi önskar Barbro Westerholm varmt lycka till på sitt nuvarande uppdrag, som ordförande i Sveriges pensionärsförbund. 1998, med lång kommunal erfarenhet och erfarenhet som statsråd i Närings respektive Inrikesdepartementet. Vi tackar Jörgen Andersson för insatserna i riksdagen utifrån de båda perspektiven som ledamot och som statsråd och önskar honom framgång på det nya uppdraget som ordförande i Vattenfall. Ärade ledamöter! I går afton avslutade Sveriges riksdag högtidligen - och festligt - sitt arbete detta årtusende och detta sekel med konsert på Kungliga Operan.

Vi kom en gång alla till främmande land." Vi känner stolthet över och ansvar för det land som är vårt gemensamma hem. Ärade riksdagsledamöter och anställda i riksdagen! Jag vill varmt tacka för det demokratiska arbetet denna höst.

Med detta är dagens sammanträde avslutat.

Fru talman! I slutet av förra veckan besökte ett TV-team anställda vid Telia och bad om deras utlåtande eller omdöme. Då sade de ordagrant så här: Det har varit en lekstuga på högsta nivå. Jag tror att väldigt många i svenska folket tycker att det var en bra beskrivning. Man undrar om det inte alls bekymrar regeringen att respekten för politiskt arbete efter regeringens alla havererade projekt hamnar i bottenläge. Managementföretag och konsulter behöver efter Telenorkollapsen absolut inte söka efter åskådningsexempel på hur man beter sig för att få fusioner och samarbeten att misslyckas. Sådana åskådningsexempel erhåller man bara man tittar på regeringens verksamhet. I dag, näringsministern, måste svenska folket få veta hur stora förluster det handlar om. Och dribbla inte med snacket om att det får vi veta så småningom! Någon aning måste ni ha om det i dag. Här har alltså ett fusionsförsök fallit ihop som ett korthus. Kommer Telia nu att hamna på börsen, och i så fall i vilken omfattning? Tidigare har vi hört tidpunkten april. Gäller den? I går sade statsministern att det inte är någon brådska. Samtidigt säger man att det handlar om affärsmässighet. Det går inte ihop. Har ni inget hum om hur ni ska hantera den här affären fortsättningsvis? Eftersom det är Göran Persson som bestämmer borde han givetvis ha varit här i dag. Eller är det så att han fortsätter med sitt gängse beteende att skjuta sina ministrar framför sig, trots att han själv startar de projekt som sedan går i kvav? Dagens debatt handlar ytterst inte enbart om Telenorkollapsen. Den handlar om huruvida Sverige ska fortsätta att knapra på gammal socialdemokratisk verbal skåpmat eller om vi i vårt land ska börja inse att gamla regleringar inte längre gäller.

Fru talman! Man behöver inte vara vidare skarpögd för att se att den här affären har hanterats oskickligt. Eller som det heter på tydligare svenska: Den har hanterats klantigt. Där skulle man egentligen kunna lämna diskussionen, om det inte hade funnits tre frågor framåt som det är intressant att belysa. Den första frågan är den om vad som egentligen hände. Det kan nog vara nyttigt att dra lite lärdomar av de fel som begicks och att alltså få en redovisning av vad som egentligen hände i den här affären. Den andra frågan gäller att detta ju spelar roll för vår förmåga att betala av på statsskulden. Det hänger helt enkelt samman med den, och det är viktigt att få detta belyst. Hur tänker man anstränga sig för att hålla uppe tempot i detta arbete från regeringens sida? Men, fru talman, den sista frågan är kanske den som är allvarligast och viktigast. Nu gäller det nämligen att värna om Telia, att värna den verksamhet som Telia bedriver. Det som nu har hänt påverkar ju hela den svenska telekomverksamheten. Det påverkar hela användningen, utnyttjandet och utvidgandet av accessnätet. Det är här som regeringens möjliga ambitioner - jag säger möjliga, fru talman - måste granskas, diskuteras och ges, förmodar jag, en annan inriktning. De här tre frågorna - vad det var som hände, hur statsskuldsavbetalningen kommer att påverkas och hur vi ska gå vidare i arbetet med en digital allemansrätt - är våra skäl för att begära den här debatten.

Fru talman! I kategorin politiska magplask framstår Telia-Telenor-affären som i särklass de senaste åren. Därför hade det varit snyggt, och bra ledarskap, om regeringschefen hade kommit till riksdagen och försvarat sitt och regeringens agerande. Det viktigaste när något sådant här har hänt är både att dra slutsatser av det förflutna och att blicka framåt för att minska skadeverkningarna. Hur kunde regeringen missa det som så många andra såg, dvs. att det grundläggande felet med det här låg i själva avtalet där den politiska motsättningen var inbyggd? Det är inte konstigt att norrmännen hänvisar till den här cross over-bestämmelsen, för den bygger ju på politiskt hänsynstagande: I alla strategiska beslut ska hänsyn tas till en nationell politisk diskussion. Det såg vi. Därför avstyrkte vi den här affären, men näringsministern såg det inte. Nu har vi hört näringsministern i helgen säga: Vi ska lyssna på Telias ledning innan vi tar ställning till privatiseringsfrågan. Men det gjorde ni inte förra gången. Telias ledning begärde under Lars Bergs tid att företaget skulle privatiseras. Det var deras åsikt som de framförde till ägarna, även om det primärt naturligtvis inte vara deras uppgift. Men vad vet vi nu? Statsministern har i en debatt på en fråga från mig sagt att Telia aldrig ska privatiseras. Nu verkar det som om den inställningen är uppmjukad. Nu ska Björn Rosengren upp i talarstolen: Kan vi få ett besked i den frågan i dag? Är regeringen öppen för att under nästa år börsintroducera Telia?

Fru talman! Som vi just hört finns det många uppfattningar om hur fusionen mellan Telia och Telenor borde har skötts. Låt mig göra följande tydligt. Den svenska och den norska regeringen var tidigt överens om att affärsmässiga principer skulle vara vägledande för fusionsarbetet. Detta fastslogs i intentionsavtalet som undertecknades den 30 mars. Detta gjordes också tydligt i ett brev från den norska kommunikationsministern till mig den 23 september. Det bekräftades också i aktieägaravtalet som skrevs under den 19 oktober. Styrelsens beslut i början av december om lokalisering av ledningsfunktionerna för affärsområdena blev det som utlöste problemet med fusionen. De norska styrelseledamöterna och den norska företagsledningen ansåg inte att de svenska styrelseledamöterna fullföljde avtalet. Men beslutet var fattat i enlighet med svensk aktiebolagslag. Beslutet var också fattat i enlighet med aktieägaravtalet. Genom offentliga motsättningar blev bolagets ledning oförmögen att förvalta det svenska och det norska folkets pund på ett professionellt sätt. Som företrädare för bolagets ägare kunde jag inte acceptera detta. Därför lyftes frågan om bolagets framtid på den svenska och den norska regeringens förhandlingsbord. Den norska regeringen ansåg inte att beslutet var fattat på ett korrekt sätt. Detta var inte en bra utveckling, för så kan ett företag i längden inte skötas. Den svenska regeringen anser att styrelsen, oavsett om det gäller Telia, Vattenfall eller Statens Järnvägar, har att hantera frågor rörande bolagets skötsel. Beslut ska fattas på affärsmässig grund. Svensk aktiebolagslag ska gälla. Styrelsen och bolagets ledning ska i varje läge agera med bolagets bästa för ögonen. I denna svåra situation tog jag och regeringen ansvar. Vi försökte tillsammans med den norska regeringen finna en lösning. Jag lämnade ett konkret förslag till min norske kollega om hur den uppkomna situationen skulle kunna lösas. För det första: Vi måste vara beredda att byta ut delar av högsta ledningen och styrelsen. För det andra: Vi måste slå fast att aktieägaravtalet skulle gälla. För det tredje: Vi måste vara överens om att styrelsens beslut rörande lokalisering av ledningsfunktionerna för affärsområdena hade fattats på ett sätt som stämde överens med aktieägaravtalet. För det fjärde: Ägarna skulle inte ingripa i bolagets skötsel. Det fick inte råda någon tvekan om hur avtalet skulle tolkas, varken nu eller i framtiden. Jag ville få besked om den norska regeringen kunde acceptera förslaget. Det beskedet kom i torsdags. Svaret från den norska regeringen var utformat så att fusionen mellan Telia och Telenor inte gick att genomföra. Därför avbröts fusionsarbetet mellan Telia och Telenor omedelbart. Detta beslut fattade den svenska och den norska regeringen i enighet och i samförstånd. Fru talman! Det var Telias och Telenors ledningar tillsammans med facket som tog initiativet till fusionen. De trodde på fusionen. Jag personligen trodde på fusionen. Regeringen trodde på fusionen, och många analytiker och experter trodde på fusionen. En majoritet i denna kammare ställde sig bakom fusionen. Fusionstanken var, och jag vill också påstå är, riktig. I en allt hårdare internationell konkurrens krävs att Telia har kraft att hävda sig på en avreglerad telemarknad. Vi får inte glömma att Telia varje dag för en stenhård kamp om kunderna. Fusionen var ett allvarligt försök att skapa ett av Europas ledande telekomföretag för att ge Telia möjligheter att tillsammans med Telenor bli större och starkare och bättre kunna hävda sig på denna snabba och mycket tuffa marknad. Fusionen var också ett försök att befästa inte minst Sveriges position som ett ledande IT-land. Fusionen var ett framtidsinriktat industriellt projekt. Därför vill jag än en gång understryka att det var rätt att göra ett försök att fusionera Telia och Telenor. Men det var lika rätt att avbryta försöket när det inte visade sig fungera. Fru talman! Hur ser då Telias framtid ut? Ja, Telia är ett starkt, välskött och framgångsrikt företag som svenska folket kan känna stolthet över. Bolaget har också minst sagt en duktig och kompetent personal med stora förtjänster. Nu måste Telia få lugn och arbetsro. Nu måste bolagets nya ledning utarbeta och presentera nya strategier. Nu måste personalen få återgå till normal verksamhet. Telia är inget företag i kris. Telia står redan i dag starkt. Det kommer att ta ännu några månader innan bolaget är fullt rustat inför framtiden. Mot denna bakgrund har jag svårt att förstå de som redan en timma efter det att fusionen sprang ut och krävde att bolaget omedelbart skulle sättas på börsen. Det kändes faktiskt panikartat och en smula oövertänkt. Därför vill jag säga till Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna: Låt oss nu ta det lite lugnt. Låt oss analysera läget med lite is i magen, och låt oss hantera denna situation på ett klokt sätt. Lika litet som det var absolut nödvändigt att snabbt sätta Telia på börsen för fyra år sedan, lika lite är det absolut nödvändigt att snabbt göra detsamma i dag. Telia har ingenting att vinna på förhastade beslut. Fru talman! Jag har givit mina medarbetare i uppdrag att snabbt vidta de åtgärder som krävs för att förbereda skilsmässan mellan bolagen. Denna skilsmässa måste genomföras på ett för företagen och personalen smidigt och positivt sätt. Jag vill också slå fast att min ambition är att se till att Telia även i fortsättningen ska ha förutsättningar att vara ett ledande telekomföretag i Europa, ett företag som växer, ett företag som vinner nya marknader och ett företag som utvecklar nya tjänster. Vi har som ägare ett ansvar för att åstadkomma detta, och detta ansvar tänker regeringen ta också i framtiden.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Hans Andersson, när han nu uttalar sig som han gör, om han inte förstår att han misskrediterar den operativa ledningen på Telia och också facken där. Han går ju ut här och säger att borgerligheten är förblindad när borgerligheten vill privatisera och introducera på börsen. Men det är just vad den operativa ledningen på Telia under flera år har velat och det är vad facken, inklusive LO-facken, velat. Alltså är de också förblindade. Då har vi i alla fall en ljusets ande kvar och det är Hans Andersson. Fru talman! I torsdags, när kollapsen var ett faktum, fick vi här i kammaren åhöra en sällsam debatt. En av de absolut främsta företrädarna för ett av regeringens stödpartier började undervisa kammarens ledamöter om den rena socialismen och dess rötter tillbaka till 1830. Ni som inte var här kan se i protokollet att så var fallet. Jag tror inte ett ögonblick att Göran Persson skulle ha hängivit sig åt en dylik exercis; han är för klok för det. Men för den skull är Göran Perssons regerande fortfarande mer eller mindre tjudrat vid just dessa socialistiska doktriner. Jag kan tänka mig att Björn Rosengren är van vid att djur och kreatur där uppe på de norrländska vidderna får röra sig tämligen fritt och skutta lite som de vill. Men Göran Persson, som har sin hemvist och dväljs nere på de bördiga slätterna, vet vad det är att ha någon tjudrad vid en påle i marken. Sedan får kreaturen röra sig runt, runt och kan bara beta så långt repet räcker - hur grönt än gräset är utanför denna cirkel. Trots att regeringen numera inte uttalar de socialistiska doktrinerna - ja, jag måste självklart göra undantag för Maria Ulvskog - kommer regeringen helt uppenbart inte ifrån sin bundenhet till dem. Göran Persson kunde ju exempelvis inte acceptera att ställa sig bakom Tony Blairs och Gerhard Schröders gemensamma dokument om Europas framtid. Göran Perssons rep var för kort. Titt som tätt verkar det ha gått den Perssonska regeringen förbi att vi lever i en alltmer europiserad och globaliserad tillvaro, och de gamla regleringarna tillhör historien. Den inhemska debatten här i kammaren om sjukvård, skolväsende och tjänstesektor visar så tydligt någon kan önska att så är fallet. Fru talman! Den här nordiska skandalen - det är en skandal - har till del sin orsak i att regeringen som alltid varit sig själv nog. Nu tvingas tydligen regeringen så sakteliga - mer får man väl inte räkna med - att bedriva vad Göran Persson tidigare betygssatte som en omöjlig och borgerlig politik. Den är i hans ögon alltid omöjlig. Nu måste han tydligen så sakteliga börja bedriva den. Regeringen kommer tydligtvis få sätta i sjön den politik som man tidigare fnyste åt. Vi kristdemokrater har från första stund varit emot att regeringen skulle få kasta in ett av vårt lands mest välskötta företag i en sådan cirkus. Men regeringen har, som alltid, hyllat sin egen förmåga, och inför opinionen lovsjunger regeringen ständigt allt vad statligt ägande heter och häcklar allt vad privatiseringar heter. Den frånvarande statsministern, eller de ministrar han skickar ut som sina politiska och ideologiska verkställare och vägröjare, har nu halkat på sin egen halhets halka. När fusionen skulle vevas i gång fick vi högröstat deklarerat av statsministern att fusionsidéerna formligen dröp av klokskap och förnuft. Så lät det under vad som skulle kunna kallas den första akten. Så kom den andra akten i följetongen, och rollinnehavarna gav oss dagligen anledning att ställa frågorna: Vem har i dag pratat bredvid mun? Vem har tappat humöret i dag? Vem är på tur att bli avsatt i dag? Vad heter dagens syndabock? Detta utvecklade sig till något som kanske nästan kunde liknas vid en Robinsonfars - det där illustra TV-spektaklet som alla tidningar skrivit om. Om man ska imponeras av något i det nu avslutade skådespelet, är det att regeringen lyckats få ihop så många som så uthålligt bröt mot allt vad fusionsförnuft heter. De flesta i detta skådespel har väl hunnit att ifrågasätta varandra i medierna, kräva varandras avgång, avsättning eller tillvitat varandra att vara lögnare. Till slut hade man en bestämd känsla av att nästan alla skulle upphäva sina röster offentligt. Den som inte gjorde det var inte med i spelet. "Fia med knuff" kan man kalla det. Björn Rosengren, fortsätt inte - jag vill understryka vad Bo Lundgren sade - med att kalla detta uppträdande eller beteendemönster professionellt. Det är ett tappert försök att bita huvudet av skam att orda om professionalism i sammanhanget. Man ska väl inte dra in Shakespeare in den här såpoperan, annars tänker man på "Upp flyga orden, tanken stilla står, Ord utan tanke aldrig himlen når." - och det är tur det. Fru talman! Jag är inte så säker på att norrmännen skulle komma att kräva att till varje pris få mobiltelefonin placerad i Norge. Men det styrelsebeslutet, och som det presenterades och hanterades, blev en bra tuva på vilken det gick att stjälpa lasset. Många måste väl ha frågat sig om man inte kom på att det kanske hade varit klokt att bestämma var huvudkontoren skulle ligga innan man skrev under avtalet. Så kom då akt nummer tre, fru talman. När så fusionen har slitits sönder och samman, inträffar det sällsamma i debatten - och en hel del spelar med i detta - att haveriets administratörer ska ha beröm för att fusionen brakade samman. Då får vi uppleva hur den ene fusionsförespråkaren efter den andra uttalar att det är skönt att det blev ett slut och att detta var det bästa som skedde. Det verkar nästan som om rollinnehavarna i det tragikomiska fusionsspelet vill bli korade som något slags hjältar när sprickan annonseras ut offentligt. Detta är faktiskt en regelrätt drift med elementär anständighet. Jag påstår inte - det gör ingen - att Göran Persson sagt något märkligt under vare sig akt två eller akt tre: Han har ingenting sagt. Han har låtit sin minister slinka än hit och slinka än dit innan projektet hamnade i diket. Nu har han sagt att det inte är någon brådska. Fru talman! Min uppfattning är inte att ställa till med någon gråt över spilld mjölk. Men ge er då inte till med att dribbla med vanligt enkelt förnuft. Först är det en lysande, perfekt och en förstås lönsam fusion! Sedan är det lika lysande, perfekt och lönsamt när fusionen spricker! Detta dribblande är ett förakt för medborgarna.